Herr talman! Efter Sten Anderssons senaste inlägg kan jag bara konstatera att Ingvar Carlssons stolta frihetsparoller denna sena kväll försvann i tomma intet.
Herr talman! Det kompletterande svar som socialministern gav innehöll, som han själv sade, inte så särskilt mycket mera än det tidigare lämnade svaret. Däremot kommer han med ett påstående om att den proposition som jag var ansvarig för och som riksdagen antog skulle innebära en bestraffning av dem som hade byggt ut barnomsorgen. Man kan naturligtvis benämna saker och ting som man själv önskar. Men jag måste konstatera att även det socialdemokratiska förslaget den gången i så fall i viss mån innebar en bestraffning, eftersom man gick in för en schabloneriserad ersättning, men mot all rättvisa ville man fortsättningsvis också undanta deltidsförskolan. Mot denna bakgrund och mot bakgrund av denna diskussion ställer man sig osökt frågan: Vad var då den nytillträdda regeringens åtgärd, som drabbade kommunerna med 3 miljarder, för någonting om inte en verklig bestraffning? Det var en åtgärd som i allra högsta grad har medverkat till att försvåra utbyggnaden av barnomsorgen, långt mera än den förändring i mera rättvis riktning — argumentationen förde jag fram tidigare — som jag föreslog. På detta har jag heller inte fått något svar. Jag kommer att noga följa utvecklingen och se hur mycket av de tidigare stolta uttalandena som finns kvar när propositionen lämnas.

Fru talman! Nya bilstödskommittén förslog för snart tio månader sedan ett nytt — förbättrat, förenklat och utvidgat — bilstöd till handikappade. Eftersom remissförfarandet dröjde mycket länge har värdefull tid gått förlorad — därav frågan. När jag nu tackar socialministern för svaret kan jag inte underlåta att säga att jag hade väntat mig mer substans i det. Socialministern anmäler pliktskyldigast remisstidens utgång — och det är i och för sig en värdefull uppgift — men han lämnar frågan om regeringen avser att göra extra insatser för att snabbt få fram ett förslag obesvarad. Jag tror att det finns anledning att erinra om att det föreligger en mycket stark uppfordran från riksdagens sida till regeringen att här göra något så snart som det någonsin går. Riksdagen uttalade förra våren att ett nytt stödsystem borde kunna träda i kraft redan den 1 januari i år. Utredningen, som lade fram sitt förslag i augusti, förutsatte att det skulle kunna ske vid detta halvårsskifte, dvs. i samband med det nya budgetåret. De handikappade är i behov av förbättrade och förenklade regler. I det förslag som har avlämnats föreslås en värdefull utvidgning till de ickeförvärvsarbetande samt i vissa fall till familjer med gravt handikappade barn. Det innebär att detta nya stöd kan beräknas omfatta en halv gång handikappade till i jämförelse med antalet i dag. Det är bråttom med denna fråga. Det nuvarande stödsystemet är svårgenomträngligt, både för de handikappade och för bidragsmyndigheterna. Stödet är också otillräckligt, för att inte säga orättvist. Den modell som utredningen har lagt fram har många inslag som tillgodoser kraven på enkelhet och rättvisa. En annan fördel med förslaget är att det samhällsekonomiskt skulle vara lönande att hjälpa fler handikappade till en egen bil. För den handikappade skulle det vara en social tillgång som inte skall underskattas. Om remissutfallet blir positivt — vilket jag hoppas och faktiskt tror — är Nr 159 socialministern i ett sådant läge beredd att göra det som jag efterlyste, Måndagen den nämligen extra insatser för att vi snart skall få ett förslag till riksdagen? 30 maj 1983

Fru talman! Jag vill tacka socialministern för svaret på frågan. Fritt val av tandläkare bör vara en vägledande princip för utformningen av tandvården i landet. Det önskar patienterna, och det är bäst för dem. Den enskilda tandvården måste därför kunna utvecklas vid sidan av folktandvården. Privattandvården och folktandvården bör dock byggas ut gemensamt, så att alla kan erbjudas fullgod tandvård. Ett huvudmål för kvoteringen till förmån för folktandvården var att tillförsäkra barn och unga en viss grundservice. Detta kan nu anses uppnått. Privattandvården ligger på samma nivå 1980 som 1975. Den regionala balansen har i stort konserverats på den nivå som gällde då försäkringen genomfördes. De generella etableringsreglerna kan snarare sägas ha hindrat en bättre regional balans. Nuvarande etableringsbegränsningar som är riktade mot privatpraktiker bör därför genast avvecklas. Nu föreligger ett akut läge, där landstingen inte kan bereda nyutexaminerade sysselsättning, och samtidigt förlängs etableringskontrollen. Det förefaller orealistiskt att tro att tandläkare i gemen skulle försöka etablera sig i storstadsregionerna, där tandläkartätheten redan är stor. En reell bedömning av sysselsättningsläget talar mer för att nyetableringar kommer att ske där behovet är störst. Det är sådana principer som gäller för alla andra egna företagare. Kvoteringen av tandläkare tillkom vid en tidpunkt då det rådde brist på tandläkare och barnoch ungdomstandvården var under utbyggnad. Den ökade examinationen i kombination med att folktandvårdssektorns expansion avtagit har medfört en radikalt förändrad arbetsmarknadssituation för tandläkarna. Menii dag, fru talman, råder ingen brist på tandläkare som vi hade för bara några år sedan. I dag är det bara en tidsfråga, innan vi har ett alltför stort överskott på tandläkare. Snart har vi ett läge där landstingen inte kan ge alla nyutexaminerade sysselsättning. Vi har hört det under en lång tid i debatter av detta slag. Kvoteringen utgör inte längre något effektivt styrmedel för tandläkarresursernas fördelning över landet. De senaste kvoteringsbesluten har inneburit att samtliga huvudmän tilldelats önskad kvot. Därutöver har socialstyrelsen förklarat sig beredd att medge ytterligare kvot om så erfordras. Huvudmännen har tilldelats kvot utan hänsyn till om kvoten bidrar till att utjämna tandläkarresursernas fördelning över landet, vilket ju sägs vara kvoteringssystemets huvudsyfte. Kvoteringen av tandläkare är sålunda numera ett verkningslöst styrinstrument, eftersom det inte längre är tillgången på tandläkare utan bristen på ekonomiska resurser som utgör hindret för en fortsatt utbyggnad av folktandvården. Därför är det i dag, fru talman, dags att ta bort, inte förlänga, den etableringskontroll som existerar. Vi harläst i tidningarna den senaste tiden att det skulle bli en fri etablering i 200 kommuner i landet. Men det som inte sägs är vad som kommer att hända efter årsskiftet vad gäller dessa etableringskontroller. Gertrud Sigurdsen har givit oss ett visst löfte om att det skall komma en proposition till hösten. Jag vill därför fråga: Vad kommer att hända efter den 1 januari?

Fru talman! Jag förstår inte det som har sagts här, att man inte etablerar sig hur som helst. Det gör ju inte heller egna företagare i andra branscher. Givetvis tar man ansvar för det man gör. Men vad vi från samhällets sida har ett ansvar för är att ta hand om de nyutexaminerade tandläkare som nu kommer ut från tandläkarhögskolan och inte vet var de får arbete i framtiden. Det finns i dag oerhört många tandläkare, utgår jag från, inom annan tandvård som skulle vara villiga att etablera sig, framför allt på orter där det varit svårt att få tag i tandläkare. Det är dit vi vill att de skall förflytta sig. Vi är helt medvetna om att det i storstadsregionerna kanske inte behövs 'så många tandläkare i dag, men de behövs på många andra ställen runt om i Sverige. Vi vill att etablerade tandläkare skall förflytta sig dit.

Fru talman! Kerstin Anér har frågat mig vilken inställning den svenska regeringen kommer att inta i Europarådets ministerkommitté till det förslag till konvention om behandlingen av försöksdjur som kommittén för vetenskap och teknik föreslagit. Arbetet på en konvention om behandlingen av försöksdjur har pågått i Europarådets regi under en följd av år. Ett utkast till konvention har nu framlagts av den expertgrupp som svarat för arbetet. Kommittén för vetenskap och teknik i rådets parlamentariska församling har därefter rekommenderat vissa ändringar av expertgruppens förslag. Jag är inte beredd att nu ta ställning till konventionsutkastet och ändringsförslaget. Frågan kräver ytterligare beredning — bl.a. en grundlig remissbehandling — vilket innebär att något slutligt ställningstagande inte kan bli aktuellt förrän i höst. Enligt vad jag nu erfarit kommer inte heller frågan att behandlas vid ministerkommitténs möte i juni utan först senare.
Fru talman! Jag tackar jordbruksministern för det svaret. Jag skulle vilja säga ytterligare ett par saker om det. Vad det konkret gäller när det är fråga om behandlingen av försöksdjur är huvudsakligen två punkter, som jag gärna skulle vilja höra om jordbruksministern har några synpunkter på. För det första: Skall konventionens inledning, den s.k. preambeln, innehålla formuleringar som säger att djurskydd är ett viktigt moraliskt värde som Europarådet anser sig förpliktigat att skydda, eller skall det stå som expertgruppen vill — något mycket mer utslätat och till intet förpliktigande? För det andra: Skall konventionen direkt förbjuda att djur i vetenskapens eller teknikens namn utsätts för svår och långvarig smärta? För min egen del måste jag säga att det är ett bevis på dålig fantasi och uppfinningsförmåga hos forskarna om de inte kan hitta på några andra sätt att studera djurens fysiologiska och psykiska reaktioner än genom att tillfoga dem smärta. Det visar sig också i en del forskningsrapporter att när man ersatt djurförsök med andra metoder, då kan man i efterhand erkänna att de tidigare försöken verkligen varit plågsamma. Nu tror jag väl inte att konventionen skulle förändra djurens situation i Sverige så mycket, eftersom våra lagar redan ligger ungefär på den här nivån. Men den bör kunna göra nytta i andra länder i Europa, där man inte har några lagar alls eller inte några lagar av den här kvaliteten. Om ministerrådet accepterar de ändringsförslag som vetenskapsoch teknikkommittén förordar och som trycker på att konventionen inte skall låsas fast utan i princip vara underkastad fortsatt förbättring hela tiden, så skulle detta vara ett väldigt viktigt steg i rätt riktning, även om det inte kan förhindra att vissa plågsamma djurförsök fortfarande förekommer. Men om ministerkommittén skulle anta förslaget att helt förbjuda försök som medför svår och långvarig smärta, då skulle ett verkligt avgörande steg vara taget även i Sverige mot att förverkliga tanken på, som det står i förslaget, att en human behandling av djur är ett av de grundläggande värdena i västerländsk civilisation. Jag tycker att Sveriges jordbruksminister och regering i ministerrådet borde göra allt för att åstadkomma det. Sedan har jag en fråga att ställa med anledning av jordbruksministerns svar. Det blir en remissbehandling, och jag är i och för sig glad för att så blir fallet. Men då skulle jag vilja veta: Kommer de stora internationella och möjligen även nationella djurskyddsorganisationerna och antivivisektionistorganisationerna att få vara med i denna remissbehandling?
Fru talman! Jag vill först och främst säga att sekretariatets rapport från mötet ännu inte föreligger och således inte heller någon slutlig utformning av förslaget till konventionstext. Utan att gå in på vilka formuleringar som bör förekomma i konventionstexten vill jag slå fast att Sverige har en hög ambitionsnivå när det gäller djurskyddsfrågor, och vi skall ha det i fortsättningen också. Detta gäller även i detta sammanhang. Vad som blir väldigt viktigt för oss är att bedöma: Med vilka formuleringar i texten skall vi få en så bred uppslutning som möjligt, så att konventionen verkligen får betydelse för djurskyddet? Det är ju en fråga som vi får ta ställning till när vi så småningom skall binda oss för en konventionstext. För vårt eget vidkommande delar jag Kerstin Anérs bedömning att det verkligen inte är några svårigheter för oss, med den lagstiftning vi har, att tillmötesgå höga krav när det gäller ambitionen i texten. Skulle vi alltså av något skäl tvingas — för att medverka till att få så många länder som möjligt att i varje fall förbättra sin situation på det där området — att acceptera en text som vi själva inte skulle vara helt nöjda med, har vi möjligheten att ligga på en högre nivå här hemma i Sverige. Det är ingenting som hindrar oss att göra det på den punkten. Det är det svar jag skulle vilja ge nu. Jag vill alltså inte nu binda mig för någon utformning av texten, utan bara konstatera vad jag uppfattar som en rimlig ambitionsnivå från svensk synpunkt. Dessutom — som en kommentar till det sista fru Anér sade — är det klart att vi skall medverka till att de organisationer som har speciellt intresse för de här frågorna får tillfälle att avge sina yttranden.
Fru talman! Jag tackar jordbruksministern för det sista löftet, som jag verkligen hoppas på. Jag vill understryka att det faktiskt också är viktigt att en sådan här konvention verkligen hålls uppe på så hög nivå som möjligt när det gäller djurskyddet. Även om forskare, tekniker och fabrikanter säger att det är omöjligt att följa sådana här regler, går det i alla fall när de blir tvungna. Om de bara vet att de har någon som hela tiden stöter på dem i ryggen, går de mycket längre än om konventionen är för tam.

Fru talman! Börje Stensson har frågat mig om hur många omoch nybyggnadsföretag som har stoppats på grund av rådande förbud mot nyoch ombyggnad av djurstallar samt vilka åtgärder som har vidtagits för att snabbt och rättvist behandla dispensansökningar. Alltför kort tid har förflutit sedan beslutet togs, för att det skall gå att ange hur många byggnadsföretag som stoppats på grund av investeringsförbudet. Vid en uppskattning utifrån den granskning som sker enligt djurstallskungörelsen kan man dock konstatera att de planer som överlämnades för godkännande under år 1982 skulle ha inneburit en ökning med 5 000 stallplatser för mjölkkor och 20 000 slaktsvinsplatser. I flertalet dispensärenden är det lantbruksnämnden som fattar besluten. För behandlingen av dispensansökningar har lantbruksstyrelsen utfärdat föreskrifter. Föreskrifterna fanns tillgängliga vid tidpunkten för lagens ikraftträdande. De är utformade på ett sådant sätt att beslut skall kunna fattas utan onödig tidsutdräkt.

Fru talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min fråga, även om det knappast innehöll något av det jag ville ha reda på. Bakgrunden till min fråga är regeringens proposition 1982/83:112 med förslag till lag om förbud under viss tid mot nybyggnad av djurstallar för nötkreatur, svin och fjäderfä. Regeringsbeslutet fattades den 17 februari 1983. Jordbruksutskottet justerade sitt förslag till beslut den 17 mars. Detta förslag behandlades av riksdagen den 23 mars. Får jag omgående fråga jordbruksministern från vilken tidpunkt dispens måste sökas? När jordbrukare frågar mig har jag för min del inte kunnat ge klart besked om, och har väl inte haft befogenhet att ge det heller, från vilken tidpunkt nyoch ombyggnad skulle vara belagd med dispenskrav. Från den tidpunkt då lagförslaget blev känt, har det sagts, borde dispenskravet gälla. Är det den 17 februari, den 17 mars eller den 23 mars? Folkpartiet har gått emot ifrågavarande lagförslag. Nu har vi lagen med förbud mot nyoch ombyggnad av djurstallar. Av mycket stort intresse är hur dispensgivningen, som anges i propositionen och i jordbruksutskottets majoritetsförslag, hanteras av lantbruksnämnder och lantbruksstyrelsen. Av den anledningen är det viktigt, tycker jag, att få jordbruksministerns svar på min fråga före sommaren. Om jag har förstått intentionerna i direktiven till livsmedelsutredningen riktigt, med avseende på investeringsstopp, har denna utredning till uppgift att komma med ett förslag, som skall bli en fortsättning av mer permanent art på nu behandlade byggförbud. Fru talman! Jag vill fråga: Vilka besättningar är det som skall dra ner sin produktion, eller rättare sagt tvingas dra ner, mot bakgrund av investeringsförbud? Är det storproducenterna? Eller är det företag av genomsnittlig storleksordning vad beträffar äggproduktion, mjölkproduktion eller köttoch fläskproduktion? Vilka är de viktigare dispensskälen när det gäller regionalpolitiska bedömningar, som det ordas en del om i propositionen och även i utskottets text? Hur vägs sysselsättningsskäl in i dispensgivningen, både jordbruksnäringens och beträffande de serviceföretag som kan komma i fråga? Hur får man in arbetsmiljö och hälsoeffekter i dispensgivningen? Det finns f. n. en stor debatt kring de stora hälsoproblemen i slaktsvinsbesättningar. Upp till 25 Jo av svinslakten har skador av olika karaktär. Luftvägslidande etc. är ett stort problem och upptar en stor del av de uppmätta skadorna. Kan detta spela in vid dispensgivningen? Folkpartiet ställer sig avvisande till nya regleringar inom en redan mycket hårt reglerad näring som jordbruksnäringen är. Vi är angelägna om att få besked om konsekvenserna av de regleringar vi har anledning att kritisera.
Fru talman! Tidpunkten för när denna reform träder i kraft är naturligtvis det datum när riksdagen fattar beslut om den.

I själva beslutet om det här investeringsstoppet har inte några speciella kategorier som skulle drabbas pekats ut, utan investeringsstoppet gäller generellt. Vad vi däremot har sagt, eftersom Börje Stensson kom in på de regionalpolitiska bedömningarna, är att man skulle iaktta något mindre restriktivitet när det gällde de nordliga områdena. Sedan får lantbruksnämnderna, och i sista hand lantbruksstyrelsen, pröva dessa frågor på det förnuftiga sätt som vi förutsätter att man kan göra det. Med hänsyn tagen till insikten om själva syftet med denna reform, är jag övertygad om att det finns stor förståelse för den, inte bara bland jordbrukarna utan också hos de myndigheter som har att pröva det tillfälliga förbudet.
Fru talman! Med hänsyn till att verksamheten ändå på något sätt upplevs som en försöksverksamhet eller som något som bedrivs på prov inför det förslag livsmedelsutredningen troligen kommer att presentera vore det av värde att få en uppfattning om hur jordbruksministern ser på detta. Är det storproducenterna, är det företag med en normalproduktion eller är det kanske t.o.m. mycket små företag man är ute efter, när man genom ett investeringsförbud vill förhindra dem att fortsättningsvis bedriva produktion av den art det kan vara fråga om — det må gälla ägg-, kött-, fläskeller mjölkproduktion?
Fru talman! I utredningsdirektiven har vi angivit att man förutsättningslöst skall pröva huruvida en etableringskontroll av någon karaktär skulle kunna vara ett av de instrument som man i fortsättningen kunde arbeta med för att få balans mellan produktion och konsumtion. Den typen av etableringskontroll skulle i så fall prövas såväl utifrån producenternas som utifrån konsumenternas utgångspunkter och intressen. Vi har icke pekat ut någon kategori som i det här sammanhanget skulle drabbas. Jag hade ju inte tillsatt en utredning som skall fundera igenom de här problemen, om jag hade haft svaret på de frågor som Börje Stensson reser till migi dag. Som Börje Stensson mycket väl vet är detta en ganska komplicerad fråga. Utredningen har fått i uppdrag att försöka lämna svar på den. I utredningen finns också företrädare för Börje Stenssons parti, vilket ger Börje Stensson möjlighet att också genom den företrädaren föra fram de synpunkter han har fört fram till mig i dag.

Fru talman! Per Stenmarck har frågat om regeringen är beredd att medverka till ett tioårigt stopp vad gäller den sandsugning som i dag bedrivs på icke-kommunalt vatten utanför Skanör. Falsterbohalvön i södra delen av Öresund har byggts upp av sandavlagringar. Stränderna runt halvön är ständigt utsatta för förändringar, orsakade av strömmar och vågor. Det är svårt att ange hur erosion eller ackumulation av sand till ett visst område kommer att ske under en längre period. Det är också osäkert hur mycket sand som tillförs t.ex. det aktuella Västra Haken-området och därför svårt att avgöra hur mycket sand som kan tas bort från området utan att skador inträffar. Täkt av sand har inom detta kustområde bedrivits under senare tid. Tillstånd har givits åt två bolag att inom såväl Vellinge kommuns område som allmänt vattenområde fram till hösten 1983 årligen ta upp sammanlagt 87 000 m?. Vellinge kommun har genom beslut i kommunfullmäktige fastställt att all sandsugning på kommunens område skall upphöra med utgången av år 1983. I en ansökan till vattendomstolen i juli 1982 yrkade de två aktuella bolagen att inom allmänt vattenområde i Västra Haken-området utanför Skanör under en tioårsperiod få ta upp 105000 m? årligen. Vattendomstolen lämnade hösten 1982 det begärda tillståndet. För tillståndet skall dock gälla en rad villkor och särskilda bestämmelser angående t.ex. anmälan, kontroll, redovisning, förstärkning av erosionsskydd, fiskeundersökningar m.m. Ett villkor ger vattendomstolen rätt att på framställning av kammarkollegiet föreskriva ändrade villkor för täktverksamhetens fortsatta bedrivande eller, om befarad skada ej kan förebyggas genom ändrade föreskrifter, förordna att det lämnade tillståndet skall upphöra att gälla. Genom domen och villkoren har i praktiken sökandena sålunda erhållit ett villkorat tillstånd där de problem som kan befaras uppstå beaktas. Vattendomstolens dom har överklagats av Vellinge kommun. Målet kommer att behandlas under hösten 1983 av vattenöverdomstolen. Regeringen bör självfallet inte ingripa i denna fråga, som är föremål för handläggning i domstol.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

Inga helt säkra slutsatser åt någotdera hållet har kunnat dras av de mätningar som årligen görs. Många menar dessutom att mätningstekniken inte är tillfredsställande. Bland de politiskt ansvariga i Vellinge kommun torde det i dag råda politisk enighet om att sandsugningen måste upphöra. Just detta utgör den ena anledningen till att frågan i dag inte enbart har ett kommunalt intresse, därför att när kommunen har sagt nej så säger staten ja till att utnyttja sandtäkter bara några hundra meter längre ut. Den beslutade täkten skall uppgå till 105 000 m? per år i tio års tid inom ett område där Sveriges geologiska undersökning beräknar nettotillförseln till 50 000 m? per år. Sandsugningen förorsakar alltså det berörda området en nettoförlust på 550000 m? under den tid täkttillståndet varar. Det sistnämnda är fortfarande försett med ett frågetecken, eftersom kommunen har överklagat vattendomstolens dom till vattenöverdomstolen. Den andra anledningen till att frågan — enligt mitt förmenade — har ett riksintresse är att stora värden står på spel för zoologi, biologi, rekreation och säkert mycket annat. Det är som bekant alltid farligt att leka med naturen. Många menar att resultatet av denna sandsugning blir detsamma som om man går ner till stranden och börjar gräva i sanden. Man kan hålla på en stund, men därefter rasar sanden igen av sig själv. De som tror på denna teori även i det stora perspektivet menar att det är just detta som håller på att hända här. Sandsugning under en följd av år leder fram till, menar man, att naturen själv reparerar skadan genom att kanske ta med sig ett stycke land. Låt mig i detta sammanhang få kommentera en mening i jordbruksministerns svar. Det sägs: ”Täkt av sand har inom detta kustområde bedrivits under senare tid.” ”Senare tid” är uppenbarligen i det här sammanhanget liktydigt med drygt ett tjugotal år. Så länge har nämligen sandsugningen bedrivits. Det kan naturligtvis alltid ifrågasättas om det finns något samband mellan den sandsugning som har bedrivits och den förstörelse av stränderna som man i dag kan se och som är en utveckling under en följd av år. Och det är ju bara om man tror att ett sådant samband föreligger, som det finns skäl att diskutera ett stopp. Å ena sidan finns allmänheten och politikerna inom kommunen, som menar att sunt förnuft säger att sannolikheten är stor för att det finns ett klart samband. Naturen själv är det bästa vittnet till vad som håller på att inträffa, menar man. Å andra sidan finns Sveriges geologiska undersökning, som är expert på sådant här och som anser att sandsugningen kan fortsätta. Men - och det är den intressanta frågan — är SGU säker på sin sak? Är man säker på att det inte finns något samband mellan sandsugningen och skadorna påsstränderna? Ja, en snabb blick på SGU:s text kan tyda på det. Antagandet att något sådant samband inte finns har utgjort en avgörande anledning till att sandsugning även fortsättningsvis får bedrivas, om vattenöverdomstolen följer samma linje som vattendomstolen har gjort. Men är SGU säker i sin bedömning? Just därför att SGU är expert finns det anledning att verkligen studera vad SGU sagt. I en studie som är daterad den 26 mars 1982 säger man på ett ställe så här: ”På basis av föreliggande mätmaterial kan sägas att inget tyder på att sandsugningen under senare år medfört ökade risker för erosion vid själva baspunkten Västra Haken.” Detta förefaller ju vara ett klart och säkert konstaterande. Men redan i nästa punkt säger man: ”Observationsserien har varit för kort för att medge säkrare prognoser och bör därför utsträckas ytterligare några år.” Jag är faktiskt beredd att tolka detta som att det finns en viss osäkerhet även hos SGU. Om man hade varit helt övertygad om att något sådant samband inte föreligger, så hade det ju varit naturligt att klart och tydligt tala om detta. Fortsatta mätningar hade då heller inte varit nödvändiga. Samma osäkerhet finns både i vattendomstolens dom och i jordbruksministerns svar på min interpellation. Det talas om ett villkorat tillstånd. Samtidigt som det givetvis är bra att den fortsatta sandsugningen skall ske under kontrollerade former, så sker ju detta just därför att det både hos SGU och vattendomstolen och i jordbruksministerns svar finns en tveksamhet om huruvida det finns ett samband mellan sandsugningen och strändernas förstöring. I annat fall hade ju dessa kontrollåtgärder varit onödiga. Jordbruksministerns egna ord vittnar om den stora osäkerheten: ”Det är svårt att ange hur erosion eller ackumulation av sand till ett visst område kommer att ske under en längre period. Det är också osäkert hur mycket sand som tillförs t.ex. det aktuella Västra Haken-området och därför svårt att avgöra hur mycket sand som kan tas bort från området utan att skador inträffar.” Observera följande uttryck: ”Det är svårt att ange -—--"”, ”-—-— också osäkert ---”, ”——— svårt att avgöra ———.” Jag vidhåller att det med denna tveksamhet hade varit bättre att följa samma linje som Vellinge kommun har gjort, nämligen att stoppa sandsugningen helt. I min interpellation har jag föreslagit ett tioårigt stopp. Under denna tid bör noggranna mätningar kontinuerligt göras. Tidsperioden kan naturligtvis alltid diskuteras. Men om några resultat skall kunna avläsas är det nog helt klart att det krävs en längre period. Det viktigaste skälet till detta är att det då finns realistiska möjligheter att avläsa om ett samband finns. Om förstöringen av stränderna upphör är det nog ganska troligt att just sandsugningen varit orsaken. Om förstöringen å andra sidan fortsätter är det nog mindre troligt att ett samband finns. Jag vill avsluta med att än en gång påpeka att stora värden står på spel. Med all respekt för den stora arbetsbörda som ett statsråd naturligtvis har tror jag att ett framtida studiebesök skulle vara nyttigt. Jordbruksministern säger — delvis av formella skäl, som jag givetvis har den största förståelse för — nej till mitt förslag om ett tioårigt stopp nu. Jag har bara en kort fråga: Kan jordbruksministern tänka sig att en sådan åtgärd kan bli aktuell senare, om det visar sig att förstörelsen av stränderna fortsätter?
Herr talman! Den redovisning som jag har gett av frågan i mitt svar och den hantering som detta ärende har fått vittnar om att man vill vara försiktig när det gäller en fråga som — jag delar där Per Stenmarcks uppfattning — man inte skall gå ut och känna sig tvärsäker på. Därför företar man dels dessa årliga mätningar, dels har man dessa villkorade tillstånd, som ger SGU möjlighet — om man upptäcker att någonting händer som man icke förutsett — att återkalla tillståndet och ger möjlighet också för kammarkollegiet att påyrka inför vattenöverdomstolen att de villkor skall ändras som är förknippade med den möjlighet som har getts. Man vill alltså iaktta en allmän försiktighet i det här sammanhanget. Sedan kan jag inte — det måste jag vidhålla — föregripa den handläggning som skall ske i vattenöverdomstolen med några som helst förutfattade meningar om vad som bör hända efter den handläggningen, utan den bör vi avvakta.

Herr talman! Björn Molin har ställt följande frågor till mig: 1. Är regeringen nu beredd att avskriva alla planer på att införa s.k. globalkontingenter för reglering av importen av textilprodukter till Sverige? 2. Är regeringen beredd att göra sådana ändringar i de bilaterala textilbegränsningsavtalen att den fria handeln med textilprodukter underlättas? Vad gäller första frågan får jag hänvisa till regeringens proposition tidigare i år om åtgärder för tekoindustrin. Där anges riktlinjerna för handelspolitiken på tekoområdet. De innebär att Sverige i första hand bör pröva möjligheterna att genom bilaterala avtal inom MFA:s ram begränsa lågprisimporten av tekovaror. Samtidigt sägs dock att en förutsättning för att stå kvar i MFA är att det samlade resultatet av inledda och kommande förhandlingar bedöms som tillfredsställande. Skulle detta inte bli fallet, kan ett fortsatt svenskt deltagande i MFA behöva tas under omprövning, vilket skulle innebära att en övergång till ett annat skyddssystem, i första hand globalkontingenter, kan komma att övervägas. Jag vill i detta sammanhang erinra om att den föregående regeringen var inne på liknande tankegångar i samband med den förlängning av multifiberavtalet, som Sverige anslöt sig till den 20 augusti 1982. Då angavs nämligen en reservation, enligt vilken anslutningen förutsatte att tillfredsställande bilaterala avtal uppnåddes. Sverige har hittills i år ingått långsiktiga textilbegränsningsavtal med Brasilien, Sydkorea, Malaysia och Hongkong. Fortfarande återstår emellertid förhandlingar med flertalet begränsningsländer. En samlad bedömning av resultatet måste följaktligen anstå tills även dessa förhandlingar slutförts. Som svar på Björn Molins andra fråga vill jag peka på det faktum att skyddsbehovet för svensk tekoindustri ligger till grund för våra bilaterala begränsningsavtal. Detta behov har inte minskat på senare tid, utan tekoindustrin befinner sig fortfarande i ett besvärligt läge. Mot denna bakgrund kan en ändring av de principer som under de olika regeringarna sedan mitten av 1970-talet legat till grund för våra begränsningsavtal inte anses vara motiverad. Våra restriktioner medger ändå en stor import av tekovaror till varierande priser, även från lågprisländerna. Sverige är det land som per capita importerar mest konfektion från u-länderna.

Herr talman! Jag tackar Mats Hellström för svaret på min fråga. Orsaken till att jag delvis har upprepat en tidigare här i kammaren i vår ställd fråga är att regeringen den gången genom Mats Hellström kvarlämnade en oklarhet i fråga om gränsskyddets utformning. Mats Hellström sade då — och det gjorde också den socialdemokratiska majoriteten i näringsutskottet senare — att man inte ville avvisa generella importbegränsningar i form av s.k. globalkvoter utan hänvisade till de pågående bilaterala förhandlingar som man har möjlighet till inom ramen för MFA 3. Mats Hellström upprepar emellertid svaret — och det gör han trots att resultat nu föreligger från omförhandlingar med tre av de viktigaste importörländerna på det här området. Jag tänker framför allt på Sydkorea och Hongkong. Mot den bakgrunden är naturligtvis min fråga i dag först och främst: Vad har omförhandlingarna med framför allt Hongkong och Sydkorea lett till — vad innebär dessa avtal? Jag vill också fråga: Vilken slutsats drar regeringen i dag, när man nu har sett resultaten av omförhandlingarna med två av nyckelländerna när det gäller textilimporten? Är regeringen i dag beredd att ge ett klart besked om att man avstår från globalkvoter och kommer att stanna kvar i det internationella regelsystem som multifiberavtalet utgör? Inte minst för handelns importörer tror jag att det skulle vara värdefullt att få det beskedet, så att man därigenom ger dem möjlighet att i lugn och ro planera sin verksamhet inför framtiden. Jag tror också att det för konsumenterna är ett viktigt besked. Kan man säga att omförhandlingarna med viktiga länder som Sydkorea och Hongkong beträffande dessa begränsningsavtal har lett till för konsumenterna tillfredsställande resultat? När det gäller den andra frågeställningen, om de bilaterala begränsningsavtalens utformning på lång sikt, säger statsrådet Hellström ingenting annat än att han inte nu tycker att det finns någon anledning att ändra principerna för avtalen. I och för sig ligger väl däri att han inte tror på mer generella importbegränsningar, men orsaken till att jag ställde också den här frågan var att jag på det viset ville ge regeringen en möjlighet att redovisa en mer långsiktig och mer frihandelsvänlig bedömning. Jag har nämligen uppfattningen, herr talman, att man på det här området på lång sikt ändå eftersträvar att komma ifrån denna typ av importbegränsningar, som vi på kort sikt — det är jag medveten om — behöver.
Herr talman! När det gäller Hongkong och Sydkorea, som utan tvivel är två viktiga länder, har vi nått de resultaten att vi under det första året får en viss minskning och under de följande åren små ökningar. Det är ett förhandlingsresultat som vi i de avseendena är tillfredsställda med. Men som jag sade återstår förhandlingar med ett stort antal exportörländer, som tillsammans svarar för en betydande del av lågprisimporten till Sverige. Precis som regeringen har sagt tidigare i propositionen och i riksdagsdebatten kan vi självfallet först när vi har samtliga förhandlingar i hamn göra en utvärdering och ta slutlig ställning till vårt framtida skyddssystem för lågprisimport. Det har vi sagt tidigare, och det är självklart att vi inte gör en utvärdering mitt under pågående förhandlingar. När det gäller Björn Molins andra fråga konstaterar jag att han är medveten om att man behöver den här typen av begränsningar. Under Björn Molins egen tid som handelsminister minskade inte antalet bilaterala begränsningsavtal, tvärtom ökade antalet — med något land — under hans tid. Avtalen fick också en restriktivare inriktning under Björn Molins tid än tidigare. Framför allt infördes ju under hans tid några avtal med total avsaknad av flexibilitet och med lägre ökningstakt än tidigare. Dessa avtal, som Björn Molin införde och som alltså var mer frihetsinskränkande ur konsumentens synpunkt, har vi funnit skäl att fortsätta med. Vi tvingas, i det läge vi befinner ossi, att ha denna typ av begränsningar. Vi är alltså överens om den inskränkning av utrymmet för u-länderna som skedde under Björn Molins tid i de fall där han skärpte begränsningarna mot u-länderna.
Herr talman! Jag är litet förvånad när Mats Hellström säger att begränsningsavtalen fick en restriktivare inriktning under den tidigare regeringens tid. De omförhandlingar som ägde rum medförde antingen oförändrade eller ökade kvoter. De innebar alltså en viss ökning av lågprisimporten. Men jag har — och det vet Mats Hellström — flera gånger gett uttryck för uppfattningen att vi på kort sikt behöver behålla dessa begränsningsavtal. Det är viktigt att vi gör begränsningssystemet rättvist och effektivt, och det behövs en bättre kontroll. Därvidlag tror jag att jag har samma uppfattning som den nuvarande regeringen. Mot den bakgrunden, Mats Hellström, skulle det vara tillfredsställande, om man nu kunde avvisa propån om globalkvoter. Jag noterar att Mats Hellström här sade att förhandlingarna med Sydkorea och Hongkong i varje fallinte gav honom skäl att nu aktualisera tanken på globalkvoter. Därav får man väl ändå dra slutsatsen att det hot mot ett lågprisalternativ i fråga om kläder som globalkvoterna utgör skulle, på den grunden, vara undanröjt. Ett införande av globalkvoter skulle naturligtvis negativt påverka Sveriges anseende i fråga om både handelspolitik och biståndspolitik.
Herr talman! När jag talade om den ökade restriktiviteten under Björn Molins tid, så gällde det bl.a. att det var lägre ökningstakter i en del avtal än tidigare. Det har vi som sagt fått acceptera. Därmed är väl den här frågan avdramatiserad så till vida, Björn Molin, att detta inte är ett test på en speciell inställning till friheten som ett värdebegrepp. Regeringen har den inställningen att vi skall ha en stor import från u-länderna. Men det måste, på samma sätt som under tidigare regeringar, finnas begränsningar, så att inte vår egen industri svårt skadas i en situation där den redan har mycket stora sysselsättningsproblem. Uppenbarligen intog Björn Molin en liknande hållning på den punkten, när han införde ökade begränsningar under sin tid.
Herr talman! Min fråga gällde ju i första hand om regeringen avsåg att överväga införande av globalkvoter. Om man införde globalkvoter i fråga om textilimporten, så skulle det självfallet vara ett hot mot friheten och frihandeln. Men jag tillåter mig att tolka både dagens debatt och tidigare debatter så, att man i stort sett ändå vågar säga att det hotet är undanröjt.
Herr talman! Jag vill bara avslutningsvis påminna om att Björn Molin själv gjorde reservationer när det gällde Sveriges anslutning till multifiberavtalet. De reservationerna innebar ju att man måste bedöma att de förhandlingar som skulle föras — och som nu alltså förs — ger tillfredsställande resultat. Annars skulle man söka sig fram på andra vägar. Det ansåg även den förra regeringen.

Herr talman! Med hänvisning till riksdagsordningens 6 kap. och för att underlätta för kammaren att genomföra debatterna i kväll — riksdagen står ju inför sin avslutning — kommer jag endast att göra en sammanfattning av det interpellationssvar som ju är utdelat och som också i sin helhet kommer att ingå i protokollet. Herr talman! Hans Göran Franck har ställt följande frågor till mig: 1. Hur bedömer utrikeshandelsministern omfattningen av den internationella vapenförsäljningen och riskerna för att den ytterligare kommer att öka? 2. Avser regeringen att ta något nytt initiativ i syfte att öka insynen och kontrollen över den internationella handeln med krigsmateriel och världens rustningsindustrier? 4. Är den svenska kontrollen av vapenexporten, särskilt den s.k. reexporten, tillräcklig? 5. Kommer regeringen att tillsammans med statistiska centralbyrån eller på annat sätt publicera årliga sammanställningar över den svenska krigsmaterielexporten för att därigenom öka allmänhetens insyn? Det är angeläget att sätta in frågor som rör den internationella vapenhandeln i perspektivet av den totala kapprustningen med kärnvapen, kemiska vapen och konventionella vapen. Den pågående kapprustningen är en fruktansvärd misshushållning med jordens resurser. Kärnvapen utgör ett allvarligt hot mot mänsklighetens överlevnad. Den svenska regeringen ger i enlighet med den syn som FN:s generalförsamling år 1978 enhälligt gav uttryck för högsta prioritet åt en nedrustning av kärnvapen och strävar efter att dessa vapen fullständigt avskaffas. Vi gör det, inte därför att vi betraktar kärnvapen som det enda hindret för en fredlig utveckling, utan därför att vi ser ett genombrott i strävandena att få ett stopp för kärnvapenkapprustningen, främst hos supermakterna, som nyckeln till ett genombrott på många andra avgörande områden i de internationella nedrustningsförhandlingarna. Framsteg — framför allt när det gäller förtroendeskapande åtgärder — kan och måste dock nås inom ett brett fält. Uppgifter om de konventionella rustningarna och den internationella vapenhandeln är osäkra. Det är dock helt klart att de militära rustningarna domineras av industriländerna. Palmekommissionen gör bedömningen att NATO och Warszawapaktens medlemmar tillsammans svarar för närmare tre fjärdedelar av världens samlade försvarsutgifter. Vissa betydelsefulla trender kan spåras i den pågående utvecklingen. En sådan trend är ökningen av vapenöverföringarna till den tredje världen. År 1979 skall omkring 15 90 av tredje världens totala försvarskostnader ha använts till anskaffning av militär utrustning från industriländerna. Staterna i Mellersta Östern inkl. Nordafrika står för mer än en tredjedel av utvecklingsländernas samlade försvarsutgifter. Inom regionen är det numera Saudiarabien, Iran, Israel och Irak som har de största utgifterna. Under 1970-talet ökade enligt Palmekommissionens rapport de militära utgifterna i utvecklingsländerna inkl. Kina med 6 96 per år i fasta priser jämfört med endast 196 per år i industriländerna. Omkring hälften av vapenimporten uppges ha gått till OPEC-länderna, vilket antyder den oerhörda kostnad som de fattiga utvecklingsländerna ådragit sig. Ett exempel som kommissionen anför är att två östafrikanska länder använder mer pengar på vapenimporten under åren 1977-1979 än samtliga nordiska länder plus Nederländerna tillsammans. Kostnaderna motsvarar inkomsterna från 36 000 personer i de europeiska länderna men från 5 miljoner personer i de afrikanska länderna. En annan trend är den snabba teknologiska utvecklingen på vapenområdet. Det har lett till att även utvecklingsländerna har kommit i besittning av tekniskt sofistikerad krigsmateriel i betydande skala. Den militära kapaciteten har därmed ökat i en rad utvecklingsländer och kan komma att få allvarliga följder. Inte bara relationerna mellan tredje världens länder utan också mellan utvecklingsoch industriländer och mellan de båda militärblocken kommer att påverkas. Självfallet har den tekniska utvecklingen även återverkningar inom den industrialiserade världen. Nya vapen och vapensystem leder till motmedel och förstärker rustningsspiralen. Det kan också konstateras att vissa av de utvecklingsländer som nu befinner sig i stark industriell utveckling också — både av politiska och av ekonomiska skäl — etablerar sig som tillverkare av krigsmateriel. Från utvecklingsländernas sida har ofta hävdats att de har samma legitima intresse av att bygga upp det försvar de anser sig behöva som industriländerna har. Därtill har de ett intresse av att stå fria från de bindningar som kan uppstå genom militära hjälpprogram. De utvecklingstendenser som jag nu pekat på bidrar till en låsning i frågan om insyn och reglering av den internationella vapenhandeln. Dessa problem har under en följd av år tagits upp till diskussion i FN. Det har dock visat sig svårt att nå enighet om hur de konkret skall kunna angripas. Från de alliansfria staternas sida har man i första hand hänvisat till behovet av åtgärder från de mest betydande militärmakternas sida, innan det kan bli aktuellt med konkreta åtgärder som berör andra länder. En grupp har emellertid tillsatts av FN:s generalsekreterare och studerar sedan ett år tillbaka frågan om konventionella vapen. Därvid kommer man också att ta upp frågan om vapenhandeln. Sverige engagerar sig aktivt i de ansträngningar som görs inom FN:s ram för att nå enighet om åtgärder rörande kontroll och begränsning av den internationella vapenhandeln. Jag vill i detta sammanhang också erinra om det handlingsprogram som utan omröstning antogs år 1978 av FN:s första specialsession om nedrustning. Däri framhölls bl.a. att konsultationer bör genomföras mellan större vapenleverantörsoch mottagarländer rörande en begränsning av alla typer av internationell överföring av konventionella vapen. Under åren 1977-1980 höll Förenta staterna och Sovjetunionen överläggningar om exporten av konventionella vapen. Det är angeläget att dessa överläggningar återupptas, om möjligt med deltagande även av andra betydande exportoch importländer. Andra förslag till åtgärder inom detta område har också framförts. Bl. a. har Palmekommissionen lagt fram förslag till överläggningar mellan olika intressentländer om riktlinjer för överföring. Förslag har från olika håll också lagts fram om registrering av den internationella vapenhandeln. På detta område har Stockholms internationella fredsforskningsinstitut gjort betydande insatser genom att bygga upp en internationellt oberoende vapenhandelsstatistik. Jag vill också erinra om att Sverige verkar för att inom FN få fram jämförbara och tillförlitliga uppgifter om olika staters militära resursanvändning. Strävan är att få ett större antal stater att aktivt medverka i ett sådant uppgiftslämnande. Det kan övervägas att på liknande sätt söka få till stånd någon form av rapportering av den internationella vapenhandeln. Regeringen avser att inom FN undersöka förutsättningarna att införa någon typ av registrering av den internationella vapenhandeln. Svensk säkerhetspolitik bygger på alliansfrihet i fred och neutralitet i krig. Neutralitetspolitiken förutsätter att omvärlden har tilltro till Sveriges vilja och förmåga att hävda vårt oberoende. För att detta skall kunna gälla måste Sverige ha ett efter våra förhållanden starkt försvar. Tilltron till den svenska förmågan förstärks om vi i fråga om väsentlig krigsmateriel kan vara oberoende av utländska leveranser. För att vara ett litet land har Sverige också en i det närmaste unikt hög självförsörjningsgrad med väsentlig materiel. Av försvarets materielinköp görs ca 70 90 inom landet och ca 30 90 i utlandet. För flera likartade länder är förhållandet det omvända. För att upprätthålla vår internationellt sett höga självförsörjningsgrad krävs en viss export av krigsmateriel såväl av ekonomiska skäl som för att vidmakthålla den industriella kapaciteten. Det är dessa våra egna behov som är styrande för försvarsindustrins dimensionering, inte exporten i sig. Det är väsentligt att denna export sker i en restriktiv anda och inte i något avseende kommer i strid med svenska utrikesoch säkerhetspolitiska intressen. Grundregeln är att vapenexport är förbjuden. Undantag från denna regel kan ges av regeringen. De riktlinjer för vapenexport som antogs år 1971 skärptes i samband med antagandet av den nya lagen om förbud mot utförsel från Sverige av krigsmateriel, m.m., som trädde i kraft vid årsskiftet. Vid varje begäran om utförseltillstånd görs en totalbedömning som omfattar köparlandets utrikesoch inrikespolitiska förhållanden, arten av den materiel som köpet gäller m.m. Vid sammanvägningen av alla faktorer som ingår i en sådan totalbedömning gäller den övergripande principen om restriktivitet. Skärpningen av exportreglerna har bl.a. inriktats på en utbyggd kontroll över den s.k. reexporten. Den utbyggda kontrollen på detta område innebär att varje köparland regelmässigt avkrävs en deklaration att den förvärvade materielen är avsedd enbart för det egna landets försvarsstyrkor. Den får således inte försäljas vidare. Någon tidsgräns för denna försäkran finns inte längre. Det förhållandet att vi endast godtar statlig myndighet eller av staten auktoriserad vapenimportör som köpare av svensk krigsmateriel jämte det nu nämnda slutförbrukningsintyget utgör medel för att förhindra vidareförsäljning av från Sverige importerad materiel. Den nya lagens bestämmelser om att upplåtelse av svenska tillverkningsrätter och licenser för tillverkning av krigsmateriel utom riket inte får ske utan regeringens tillstånd innebär vidare en ytterligare skärpning av kontrollen över att svenska vapen inte hamnar i länder till vilka vi inte skulle lämna exporttillstånd. Vid prövning av licensärenden skall samma kriterier gälla som för export av i Sverige producerade krigsmateriel. Den svenska exporten av krigsmateriel är förhållandevis liten. Under en tioårsperiod har den utgjort omkring 1 96 av vår totala export. Från att ha legat på ett maximum med en andel av totalexporten på 1,59 96 år 1980 har den sjunkit och var för fjolåret åter under 1 96 . Denna relation under enprocentsstrecket mellan krigsmaterielexport och totalexport har med vissa årsvisa variationer upp och ned bestått sedan en mycket lång tid tillbaka. Antalet köparländer har legat markant stabilt år efter år. Exporten har till övervägande del gått till traditionella köparländer i Västeuropa. Utan den restriktivitet som gäller för den svenska vapenexporten skulle denna utan tvivel vara betydligt mer omfattande och mer geografiskt utbredd. Regeringen kommer att noggrant följa utvecklingstendenserna på krigsmaterielområdet. I samband med att den nya lagstiftningen trätt i kraft har uppgifterna för krigsmaterielinspektionen utökats. Inspektionens resurser har därför förstärkts. KMI kommer därmed också att få såväl anledning som möjlighet till tätare inspektioner inom försvarsindustrin. Slutligen ställs i interpellationen frågan om regeringen kommer att publicera årliga sammanställningar över den svenska krigsmaterielexporten för att därigenom öka allmänhetens insyn. Svaret är ja. Jag har nyligen tillsatt en arbetsgrupp på utrikesdepartementets handelsavdelning med uppgift att undersöka och redovisa förslag till dels former för parlamentariskt samråd i frågor som rör krigsmaterielexport, dels en mer öppen redovisning av den svenska krigsmaterielexporten. Uppdraget innebär på denna punkt att föreslå så stora utökningar av statistisk information som är möjlig med hänsyn till de utrikespolitiska och kommersiella sekretesskraven för att därigenom ge ett allsidigt underlag för den offentliga debatten. Denna strävan till större öppenhet står också helt i överensstämmelse med den hållning som vi intagit på det internationella planet och som jag tidigare berört.

Herr talman! Jag ber att få tacka Mats Hellström för det utförliga och i stort positiva svaret på mina frågor. Det är värdefullt att regeringen avser att inom FN undersöka förutsättningarna för att införa någon typ av registrering av deniinternationella vapenhandeln. Förslag därom har tidigare framlagts utan att leda till något resultat. Förslagen har mött ett visst motstånd. Min åsikt är, säger Alva Myrdal i sin bok Spelet om nedrustningen, att det skulle bjuda mindre motstånd mot att få vapenexport registrerad, om detta förenades med omfattande registrering av all produktion av vapen i alla länder. Denna ståndpunkt är enligt min mening väl grundad och bör beaktas, då det svenska förslaget framläggs. Rustningsindustrierna har blivit maktfaktorer både nationellt och internationellt. I vissa länder har intressegemenskap mellan rustningsindustrin, militärledning och politiker utvecklat sig till ett militärindustriellt komplex, som av nationella och andra orsaker bidrar till fortsatt upprustning. Om kunskaperna om de konventionella rustningarna och den internationella vapenhandeln är osäkra, gäller detta i än högre grad om rustningsindustrierna. Regeringarna själva har alltmer övertagit ansvaret såväl för beställningar av rustningsproduktion som för marknadsföring utomlands. Att regeringarna alltmer övertagit detta ansvar borde underlätta möjligheterna för ett internationellt registreringsorgan att skapa insyn och kontroll, inte blott över vapenhandeln utan också över rustningsindustrin, dess funktionssätt, tillverkning, marknadsföring, produktplaner m.m. Det är viktigt att Sverige verkar för att inom FN få fram jämförbara och tillförlitliga uppgifter om olika staters militära resursanvändning. Man måste få ett större antal stater att aktivt medverka till ett sådant uppgiftslämnande som Mats Hellström berört i sitt svar. En årsbok om rustningar och vapenhandel publicerades av Nationernas förbund fram till år 1938. Det finns all anledning till att denna verksamhet skulle kunna tas upp på nytt av Förenta nationerna, men kartläggningen bör inte endast avse vapen utan även militära licenser samt utvecklingsoch forskningsresurser för militära ändamål. Men en registrering och rapportering av den internationella vapenhandeln måste också förenas med åtgärder för en betydande minskning av densamma. Insyn och kontroll på detta område leder inte automatiskt till en reducering av vapenhandeln. Förenta staterna och Sovjetunionen måste i första hand uppmanas att komma överens om att avväga och jämföra sina vapenleveranser till olika regioner och balansera dem på väsentligt lägre nivåer. Men det behövs internationella överenskommelser eller t.o.m. en internationell konvention beträffande den internationella vapenhandeln. Den svenska exporten av krigsmateriel är förhållandevis liten, säger utrikeshandelsministern i sitt interpellationssvar. Det är bra att exporten minskat under de två senaste åren. Men fortfarande är krigsmaterielexporten väsentligt högre än vad den var i mitten på 1970-talet. År 1973 uppgick den till 0,63 20, 1974 till likaledes 0,63 26 och 1975 till 0,74 90 av den totala svenska exporten. Jag är medveten om att variationer upp och ned bestått sedan mycket lång tid tillbaka. Det finns en mycket stark opinion i vårt land inom både arbetarrörelsen och fredsrörelsen för att ytterligare åtgärder skall vidtas för att minska den svenska exporten av krigsmateriel. Det är försvarligt även med hänsyn till vår säkerhetspolitik att vi söker begränsa vapenexporten till den nivå som den låg på i mitten av 1970-talet och även har befunnit sig på i tidigare skeden. Om inte verksamma åtgärder vidtas för en mycket restriktiv vapenexport, finns det risk för att den t.o.m. kommer att öka även utöver 1980 års rekord. Visst finns det ett intresse hos främst mindre alliansfria länder att kunna köpa sin krigsmateriel från Sverige för att minska sitt stormaktsberoende. Nu är den svenska exportens andel av den totala internationella vapenhandeln ändå så liten att intresset av en minskad svensk vapenexport nu väger tyngre. Det är också av värde att Sverige kan föregå med gott exempel, då vi i internationella sammanhang nu vill verka för en registrering och minskning av den internationella vapenhandeln. Det är viktigt att regeringen noggrant kommer att följa utvecklingstendenserna på krigsmaterielområdet. Det är av särskilt stor betydelse att detta gäller den svårkontrollerbara s.k. reexporten. Man får inte bortse från att risken för överträdelser trots de skärpningar som företagits i de svenska reglerna inte är obetydlig. Slutligen ber jag att få uttrycka min uppskattning över att regeringen kommer att publicera årliga sammanställningar över den svenska krigsmaterielexporten för att därigenom öka allmänhetens insyn. Jag hoppas att detta innebär att det årligen kommer att offentliggöras uppgifter om den militära exportens värde, materieloch kunskapsbeskaffenhet samt om mottagarländer eller regioner. En sådan redogörelse bör också innefatta en lista på samtliga militärexportärenden som inkommit. Herr talman! Det finns visserligen utrikespolitiska och kommersiella sekretesskrav som måste beaktas. Det är angeläget att understryka att största möjliga öppenhet iakttas.

Herr talman! Min kommentar till denna diskussion om krigsmaterielexporten kan göras kort, så mycket mer som statsrådet Hellströms redovisning var helt tillfredsställande och knöt an till de allmänt accepterade riktlinjer som föreslogs av den förra regeringen och antogs av riksdagen våren 1982. De förutsätter en restriktiv tillämpning av dessa riktlinjer, och jag tror jag vågar säga att en sådan restriktiv tillämpning bidrog till att krigsmaterielexporten sjönk något under förra regeringens tid. Mats Hellström säger att han vill eftersträva en mera öppen redovisning av den svenska krigsmaterielexporten. Jag tycker detta är tillfredsställande. Jag hade möjlighet att uttrycka samma strävan i riksdagen för ett år sedan. Sedan säger Mats Hellström att han vill pröva olika former för parlamentariskt samråd i frågor som rör krigsmaterielexporten. Enligt min mening bör det ske genom utrikesnämnden. Principiellt betydelsefulla utförseltillstånd bör, liksom hittills, diskuteras i utrikesnämnden. Någon annan form för parlamentariskt samråd behövs enligt min mening inte.
Herr talman! Jag delar i stort Hans Göran Francks syn på de internationella vapenhandelsfrågorna och rustningsfrågorna. Jag vill bara markera ytterligare att den lagstiftning som ju gäller från den 1 januari och går tillbaka på en socialdemokratisk motion här i riksdagen för några år sedan i flera avseenden innebär en ökad restriktivitet. Det är självfallet i den andan vi kommer att bedöma de ansökningar som kommer in. Jag vill tillägga att jag också delar Hans Göran Francks syn när det gäller möjligheterna att komma åt den internationella vapenhandeln. Det är inte bara en fråga om vapenexporten, om rustningsindustrin över huvud taget. Därmed kommer man in på ytterligare en debatt, men med tanke på den sena timmen kan vi inte närmare beröra denna. Det rör förutsättningarna att över huvud taget ge realistiska chanser till en omställning från militärindustrins tillverkning av krigsmateriel till civil produktion. Där har också en rad initiativ tagits i FN, framför allt av Inga Thorssons grupp. Palmekommissionen berörde den också. Detta är självfallet en utomordentligt svår fråga. Den har sällan tagits upp med alla intressenter närvarande. Svenska metallindustriarbetareförbundet arrangerade nyligen en internationell konferens tillsammans med Arbetarrörelsens fredsforum, där man förde samman forskare som arbetar med konverteringsfrågorna, som man säger, med fackliga organisationer i de militärindustrier som finns i en rad olika länder. Resultaten från den typen av konferens är också mycket värdefulla för att bedöma realistiska möjligheter att finna alternativ till krigsmaterielproduktion. Detta är ju kärnproblemet, och exporten är bara en del av detta problem. Den svenska regeringen arbetar som sagt i FN för att få en öppen kartläggning av militärbudgetarna, som då är huvudfrågan. Sedan är vi också beredda att försöka ta initiativ till diskussioner om registrering av vapenexporten. Problemen är mycket stora, eftersom hittills en rad olika ländergrupper med olika motiv avvisat en sådan redovisning. Vi är alltså beredda att själva öka den systematiska informationen till allmänheten — alltså inte, Björn Molin, bara i form av ett anförande. Vi vill också i mer systematisk form ge underlag för den allmänna opinionen om den krigsmaterielexport som vi är tvungna att acceptera med hänsyn till vårt försvars internationellt sett höga självförsörjningsgrad, som i sin tur är viktig för ett neutralt land.
Herr talman! Jag ber att få tacka Mats Hellström för det kompletterande svaret. Det gav ökad tyngd åt det interpellationssvar jag fick. Jag vill bara ytterligare en gång markera betydelsen av att man då man skall ta upp frågan om registrering också undersöker förutsättningarna för att registrera såväl produktion som handel med vapen.

Herr talman! Nils Åsling har frågat mig om jag är beredd att medverka till att domänverket för att främja utvecklingen i skogsbygderna även fortsättningsvis aktivt medverkar till en bättre företagsstruktur och arrondering i skogsbruket genom försäljning och byten för komplettering av enskilda fastigheter. År 1979 anvisade riksdagen ett anslag i form av förlagslån till domänverket på 500 milj.kr. för förvärv av skogsmark från industrin. Skogsindustrin befann sig vid den tidpunkten i en svår ekonomisk kris, då flera av skogsbolagen började bjuda ut delar av sin skogsmark till försäljning för att därigenom förbättra sin soliditet. Det rörde sig vanligtvis om så stora arealer att det inte ansågs vara möjligt för någon annan än staten att uppträda som köpare. Genom förlagslånet på 500 milj.kr., som nu är fullt utnyttjat, har domänverket kunnat genomföra betydande fastighetsköp. Domänverket har förvärvat mark från bl.a. Munksjö AB, Lesjöfors AB, Billerud Uddeholm AB och AB Klippans Finpappersbruk. Som villkor för lånet gäller att om mark som har förvärvats av lånemedlen framdeles avyttras, skall så stor del av lånet som svarar mot den avyttrade marken återbetalas till staten. Enligt domänverkets statistik har verkets markinnehav inkl. mark som förvärvats i bolagsform under åren 1973-1982 ökat med 152 000 ha. Av denna areal avser ca 90000 ha mark som förvärvats med hjälp av förlagslånet. Vidare har sedan år 1978 mellan lantbruksstyrelsen och domänverket avtalats om överföring av mark från domänfonden till jordfonden gällande 33 700 ha. F. n. pågår diskussioner om överföring av ytterligare 4 000 ha. Lantbruksstyrelsen och domänverket har nu gått igenom domänverkets markinnehav och förhandlat om vad som skulle kunna säljas till enskilda. Överföring av mark från domänverket i mer samlad omfattning torde f. n. inte vara aktuell. Däremot bör domänverket givetvis också i fortsättningen medverka i jordbrukets och skogsbrukets strukturrationalisering i den omfattning som är lämplig från verkets synpunkt.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Roine Carlsson för svaret på min interpellation. Svaret är emellertid trots allt en besvikelse. Jag ser det i viss mån som en bekräftelse på det uttalande som finns i budgetpropositionen om att det betydelsefulla arbete som inleddes av Fälldinregeringarna för att förbättra arronderingen i skogsbruket inte längre skall fortgå. Det är enligt svaret t.o.m. så att denna attityd ytterligare betonas, eftersom Roine Carlsson lägger hela bedömningen på domänverket. Verket skall alltså enligt svaret ”medverka i jordbrukets och skogsbrukets strukturrationalisering i den omfattning som är lämplig från verkets synpunkt”. Min erfarenhet är att verket, om det skall tillgodose sina egna intressen, i allmänhet är mycket restriktivt när det gäller att medverka i arronderingsförbättringar. Verket, som under senare år i så hög grad ökat sitt markinnehav, borde enligt min uppfattning även fortsättningsvis aktivt medverka för att ur den samlade skogsnäringens synpunkt skapa så gynnsamma arronderingsförhållanden som möjligt. Det kräver, herr statsråd, klara direktiv till verket. Om detta uttalande också skall gälla de jordbruksarrendatorer som verket har, innebär det en ytterligt restriktiv inställning även i de fall där fastighetsöverlåtelser till arrendatorerna inom jordbrukssektorn är ett bra alternativ. Det vore i så fall synnerligen beklagligt. Jag har exempel från min valkrets i Jämtlands län — och jag tror att det finns likartade exempel i praktiskt taget alla län — på hur den av Fälldinregeringarna genomförda skogskompletteringen av enskilda fastigheter och inrättandet av särskilda skogsbruksfastigheter har stor betydelse för boende och sysselsättning i skogsbygder. Denna fråga gäller alltså i hög grad den allmänna utvecklingen i glesbygderna. Ur denna synpunkt är svaret en särskild besvikelse. Det är också ett nytt exempel på att den nuvarande regeringen på område efter område dess värre sänker ambitionerna — jag hoppas det är fel, men man får det intrycket — när det gäller att upprätthålla sysselsättning och boende i glesbygden. Är inte statsrådet medveten om att domänverket också har ett ansvar mot invånarna i skogsbygder som sträcker sig utöver det som verket har i egenskap av statligt verk? Domänverket får naturligtvis inte vara ett självändamål, utan bör som förvaltare av statens skogar uppträda solidariskt med de bygder där verket är företrätt. Domänverket bör alltså medverka till en förstärkning av enskilda fastigheter och tillskapandet av nya skogsbruksföretag, inte bara där det, för att citera statsrådet, är lämpligt ”från verkets synpunkt”, utan där det gagnar utvecklingen av skogsbruket i stort och den berörda bygden. Är inte statsrådet Roine Carlsson överens med mig om att detta trots allt måste vara den rimliga formuleringen av domänverkets markpolitik?

Herr talman! Jens Eriksson har ställt följande frågor till industriministern: ; 1. Ser industriministern någon möjlighet att genom fördelaktiga lån underlätta för beställarna av fiskefartyg, så att de kan bygga sina fiskebåtar i Sverige på samma sätt som sker i andra länder och som förekommer i Sverige beträffande handelsfartyg? 2. Ärindustriministern beredd att medverka till att förordningen om stöd till varvsföretag m.m. kan komma att gälla även fiskefartyg? 3. Om svaret på någon eller på bägge frågorna är ja, när kan sådana åtgärder förväntas? Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Enligt förordningen om statligt stöd till varvsföretag m.m. får kreditgaranti och räntestöd endast avse fartyg som har eller avses få en bruttodräktighet av minst 300 registerton. I vissa fall har regeringen beviljat undantag från den bestämmelsen. En förutsättning för att sådant undantag skall beviljas är att fartyget byggs vid ett varv som normalt tillverkar fartyg med en bruttodräktighet om minst 300 registerton och att övriga krav som ställs för att bevilja kreditgaranti och räntestöd, bl.a. på kreditvärdighet, är uppfyllda. Sådana undantag kan även lämnas för fiskefartyg. En nedre storleksgräns för att sådana undantag skall beviljas är att fartyget har en bruttodräktighet om minst 100 registerton. Skälet härtill är att det enligt en överenskommelse inom OECD om statligt stöd vid export av fartyg utgår stöd endast för fartyg med en bruttodräktighet om minst 100 registerton. Denna överenskommelse har även övriga nordiska länder förbundit sig att följa. Några förändringar av nämnda regler är jag inte beredd att medverka till.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Roine Carlsson för svaret. Svaret var kort och klarläggande, och jag behöver inte heller göra några längre utläggningar. Det leder sannolikt inte till så mycket mer. Men det är ändå några saker jag vill peka på. Om jag börjar i slutet av statsrådets svar, kan jag inte frigöra mig från känslan att statsrådet inte tycker det är särskilt intressant att diskutera byggandet av fiskebåtar på varv i Sverige. Statsrådet redogör för hur det nu är, och ”några förändringar är jag inte beredd att medverka till”, säger han. Men är byggandet av fiskebåtar så ointressant? Vi behöver en förnyelse av den svenska fiskeflottan, som är föråldrad, och det bör i framtiden ge en hel del arbetstillfällen för våra varv. Det är också viktigt att vi bevarar kunnandet och traditionen att bygga Nr 159 mindre och sjödugliga fartyg. Måndagen den Vi har avskräckande exempel på att skeppsbyggnadskonsten inte alltid 30 maj 1983 stått så högt i Sverige. Jag tänker då på de två stora båtar som kustbevakningen lät bygga 1980, TV 171 och 172. De kostade mycket pengar Om finansieringen men kunde inte ligga ute till havs när vindstyrkan översteg 7 sekundmeter. — av fiskebåtar Det är båtar på 350 deplacementton. Med våra fiskebåtar ligger man inte bara ute — man bedriver fiske i 15-20 sekundmeter, och det med betydligt mindre fartyg. Jag kan inte heller underlåta att nämna fiaskot med ubåtarna. Det kunde ha undvikits om marinen förfogat över båtar som kan upptäcka och följa silloch makrillstim på stora avstånd utan att släppa dem ur asdicens synfält. De kan göra detta praktiskt taget hur länge som helst. Jag vet det därför att en av våra kunnigaste fiskare på området har testat marinens båtar, avsedda och utrustade för att leta efter och följa ubåtar. Han bedömer det som uteslutet att klara uppgiften med de båtar marinen förfogar över. Han har bevisat detta genom att med sin egen fiskebåt utanför Karlskrona under 5-6 timmar inte släppa den ubåt som användes för övningen mer än ett fåtal minuter utanför asdicens operationsområde, dvs. 3 500 m. Han hade den med andra ord hela tiden under kontroll och kunde när han så önskade placera sin båt rakt över den. Utrustningen man har på marinens båtar är likvärdig med fiskebåtens. Det är alltså fartygen som är olämpliga för sitt ändamål. Självfallet saknar man också den kunnighet att upptäcka och följa föremål som den har förvärvat som timme efter timme under dagar och nätter tränats att använda sin asdic. Tyvärr försvinner våra modernaste fiskebåtar Vingaborg och Timor till Chile inom en snar framtid, och det är angeläget att de ersätts, inte bara för fiskets skull utan kanske ännu mer för vårt försvar. Vi har inte många sådana fiskare. De är en elit, specialutbildade under åratal av träning. Det gäller att hålla flottan intakt, men tyvärr tar andra länder över båtbyggandet genom generösare kreditgivning. Den nya Bravik på Styrsö är beställd i Danmark. Det kommer att bli fler, om ingenting görs. Ytterligare fyra nybyggen diskuteras. Det är båtar över 100 bruttoton. Om de kan byggas i serie vid ett svenskt varv kan priserna pressas. Det ger också en icke föraktlig sysselsättning i Sverige. Statsrådet redogör i sitt svar för att regeringen i vissa fall kan göra undantag för 300-tonsregeln. Byggandet skall då ske vid varv som normalt bygger fartyg över 300 ton. Vi har sådana varv som kan och gärna vill bygga fiskebåtar. Låt mig nämna Åsiverken, Kalmar Varv, Karlstads Varv och Svenska Varv. Det kanske finns fler. Vi skulle, om regeringen medgav sådana undantag, kunna bygga våra båtar vid våra egna varv. Jag är övertygad om att man kan göra det till konkurrenskraftiga priser. Jag utesluter inte heller att man kan bygga för utlandet. Sådana diskussioner pågår. 175 Det hela är egentligen en fråga om konkurrens, där Sverige fortfarande kan hävda sig både beträffande kvalitet och beträffande pris, men där finansieringen utgör den stora skillnaden. Jag återkommer till det statsrådet sade i sitt svar om undantaget från gällande regler. Det är det som är intressant, och jag frågar därför: Är statsrådet positiv och beredd att medverka till att undantag görs från gällande regler som möjliggör att svenska fiskebåtar kan byggas vid varv i Sverige?

Herr talman! Ett fungerande svenskt fiske är av stor betydelse för vårt land. Fisket skapar sysselsättning och bidrar till vår folkförsörjning. Jens Eriksson har både i sin interpellation och i sitt inlägg givit en så gott som heltäckande bild av de förutsättningar som gäller för svenskt fiske i dag. Det är ingen ljus bild, men det går inte heller att påstå att staten gör så mycket för att göra bilden ljusare. Nu har svenska fiskare av tradition klarat sig långt utan stöd, men om man läser Jens Erikssons två frågeställningar är de ganska rimliga som krav på insatser. Ett positivt svar på någon av eller helst på båda frågorna hade kunnat bidra till att göra bilden ljusare. Tyvärr är statsrådets svar av det slaget att det snarare lägger en hopplöshetens dimma över framtiden. Naturligtvis öppnas vissa möjligheter genom att regeringen kan ge dispens när det gäller byggande av mindre fartyg. Det är bra om detta kan leda till att beställningen placeras i Sverige. I vad gäller långivningen genom fiskeristyrelsen kan jag som ledamot av styrelsen instämma i att det behövs förstärkning. Herr talman! Jag har under ett antal år motionerat och försökt få gehör för tanken på en samordning av nyanskaffning av svenska fiskefartyg och marinens behov av hjälpfartyg i minröjningsorganisationen. Anledningen till detta är att vi behöver både en förnyelse av den svenska fiskeflottan och att, om ingenting görs, vi på 1990-talet inte har någon möjlighet att klara av minröjningsfunktionen i krig. Detta borde vara anledning nog till att staten ger stöd, och det borde också vara vettigt att man här samordnar den civila funktionen och den militära. Det har under de senaste veckorna genom tidningarna lämnats uppgifter om att de moderna fiskefartygen som på grund av sina stålskrov inte kan användas för minsvepning nu används i ubåtsjaktssammanhang. Jens Eriksson har nu här i kammaren bekräftat att så är möjligt. Det har länge varit en önskan från svenska fiskare att genom kontakt med marinen klara den svåra ekonomiska situation som vissa fartyg råkat i på grund av de minskade fångstkvoterna. Genom att samverka med militär myndighet skulle samutnyttjande kunna ske redan i fredstid. Det vore positivt om det gavs något besked från statsrådet, som kunde vara någonting att arbeta efter i framtiden.

Herr talman!

Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Transportrådet leds av en styrelse som består av generaldirektören, sex ledamöter som företräder riksdagspartier och näringslivet samt två personalföreträdare. Enligt riksdagens beslut vid transportrådets bildande skall styrelsen utses med hänsyn till behovet av en samlad sakkunskap och erfarenhet i frågor om samhällsplanering och trafikförhållanden. Den utvidgade roll som transportrådet framöver får vid beredning av järnvägsfrågor gör det därmed aktuellt att nu överväga en komplettering av styrelsen. När det gäller Agne Hanssons önskemål om ett ökat lokalt inflytande vill jag hänvisa till riksdagsbeslutet från den 5 maj i år. Jämfört med 1979 års trafikpolitiska beslut innebär nämligen de nya riktlinjerna att det blir lättare för de regionala trafikhuvudmän som så vill att behålla järnvägstrafiken. Staten tar nu hela kostnaden för banupprustningen. Huvudmännen har därmed fått en ökad valfrihet mellan olika trafiklösningar, vilket är viktigt.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Samtidigt som jag beklagar kommunikationsministerns frånvaro på grund av sjukdom är jag till freds med att regeringen ändå fick fram ett svar på min fråga. Självfallet är jag däremot inte helt tillfredsställd med innehållet i svaret. Transportrådets agerande i förhandlingarna med de lokala trafikhuvudmännen i samband med verkställigheten av riksdagens trafikpolitiska beslut om nedläggningsprövade bandelar har väckt stark irritation lokalt och regionalt. Man ifrågasätter transportrådets roll. Man säger t.o.m. att synen på järnvägarna från transportrådets sida är så negativ att man undrar om det kommer att finnas någrä järnvägslinjer kvar i Sverige, eftersom transportrådet vill göra gällande att landsvägstrafiken har sådana fördelar. Tyvärr måste man i de flesta fall ge kritikerna rätt. Det underlagsmaterial som tas fram från transportrådets sida är tendensiöst till järnvägarnas nackdel. Det gör naturligtvis att de som har att företräda länens och de lokala huvudmännens intressen känner uppgivenhet och maktlöshet i en omöjlig situation, där besluten upplevs som i praktiken redan fattade. Jag beklagar därför att regeringen på den punkten inte är beredd att ge de lokala huvudmännen ett ökat inflytande. Beslutet den 5 maj i år om att staten tar hela kostnaden för banupprustningen ändrar inte det förhållande jag här har relaterat. De lokala trafikhuvudmännens upplevelser är främst en följd av den klart mera aktiva centrala roll som regeringen nu har gett transportrådet. Därigenom blir självklart rådets sammansättning än mer väsentlig. Jag noterar därvid att regeringen nu är beredd att ändra rådets sammansättning — det är positivt. Jag konstaterar således att på den punkten har jag blivit till freds. Däremot är jag inte nöjd med beskedet om de lokala huvudmännens inflytande. Jag vill fråga om man inte ens från regeringens sida är beredd att ge dem skäligt rådrum för att fatta sina beslut.

Herr talman! Olle Grahn har frågat kommunikationsministern om regeringen avser att framlägga förslag om ändring i yrkestrafikförordningen, så att bestämmelsen om skyldighet för taxiägare att vara anslutna till beställningscentral inte inkräktar på föreningsfriheten. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Frågan har ställts med hänvisning till att beställningscentralerna i allmänhet drivs av taxiföreningarna och att dessa härigenom skulle kunna vägra taxiägare, som ej önskar tillhöra föreningen, att utnyttja centralen. Taxi utgör en del av den kollektiva trafiken. Detta innebär bl.a. att samhället uppställer krav på att taxibilar i rimlig omfattning finns tillgängliga också på tider då trafiken är olönsam för taxiföretagen. Även i andra avseenden, t.ex. vad gäller fordonsutrustningen, ställs särskilda krav. Å andra sidan försöker samhället aktivt sörja för att förutsättningarna för företagarna är goda. Det sker bl.a. genom att såväl behovet av trafiken som trafikutövarens lämplighet prövas vid nyetablering. — Liksom beträffande övrigt kollektiv persontrafik regleras taxitrafiken således noggrant i lagstiftningen. Att göra direkta jämförelser mellan de betingelser som gäller för denna bransch och för näringslivet i övrigt vore felaktigt. Regeln att trafikutövarna skall tillhöra en beställningscentral syftar bl.a. till en förbättrad konsumentservice. Centralerna drivs som regel av den lokala taxiföreningen. Andra uppgifter för en sådan förening är samverkan med länsstyrelsen, exempelvis vid upprättandet av de s.k. kommenderingsplanerna, som anger omfattningen av trafiken. Denna samverkan mellan branschen och tillståndsmyndigheten är av stor betydelse med hänsyn till taxis roll i den kollektiva trafiken. T allmänhet har taxiägarna själva funnit det förenligt med sina intressen att tillhöra taxiföreningen. Skulle denna uppträda på ett sätt som inte överensstämmer med yrkestrafiklagstiftningens syften, har länsstyrelsen möjlighet att ingripa. Det kan ske genom att länsstyrelsen bestämmer att Nr 159 taxiutövarna skall tillhöra en förening vars stadgar har godkänts av Måndagen den länsstyrelsen. 30 maj 1983 Jag ser f.n. ingen anledning att vidta några lagstiftningsåtgärder med anledning av de av Olle Grahn framförda farhågorna. Däremot kan jag Om ombyggnaden försäkra att man inom kommunikationsdepartementet mycket uppmärksamt = av riksväg 33 melföljer utvecklingen inom den yrkesmässiga trafiken och då inte minst lan Mariannelund taxitrafiken. och Vimmerby
Herr talman! Jag hade ställt en fråga till kommunikationsministern. Jag beklagar att han har blivit sjuk, så att han inte kan svara på den själv. Jag ber därför att få tacka statsrådet Roine Carlsson för svaret på min fråga. Taxi är en av våra viktigaste servicenäringar. Samma sak kan naturligtvis sägas om annan beställningstrafik. Vi är vana vid säker och god service, och kanske vi inte så ofta funderar över organisation och säkerhetskrav. Vi har vant oss vid att ha tillgång till en verkligt serviceinriktad yrkeskår och just därför ibland blivit irriterade när taxin inte kommit omedelbart efter beställning, utan att fundera över problemen kring lågoch högtrafik. För taxikunderna/allmänheten är det viktigt att det finns klara bestämmelser angående rätten att bedriva beställningstrafik. Jag tror inte att någon skulle vara betjänt av obegränsade taxirättigheter. Det är inte svårt att acceptera den bestämmelse som finns om gemensam beställningscentral för Taxi inom ett visst område, och för taxikunderna är det väsentligt att taxibilarna är anslutna till en gemensam beställningscentral med fullgod kapacitet. Det är i dag enbart taxiföreningar inom trafikområdena som driver beställningscentraler. Dessa föreningar anses i dag kunna hindra icke-medlemmar att ansluta sig till centralen och har heller ingen egentlig skyldighet att låta ansluta icke-medlemmar. Denna ordning innebär således att det i praktiken inte är länsstyrelsen som avgör om någon skall få driva taxirörelse inom ett trafikområde. Jag hade förväntat mig att få ett något positivare svar på min fråga och är litet besviken med anledning av det svar statsrådet lämnat, men jag hoppas ändå att regeringen snarast framlägger ett förslag om ändring i yrkestrafikförordningen, så att de paragrafer som i dag kan anses inkräkta på föreningsfriheten ändras.

Herr talman! Agne Hansson har frågat kommunikationsministern om regeringen är beredd ställa medel till förfogande för en omgående 179 ombyggnad av kvarvarande etapp på riksväg 33 mellan Mariannelund och Vimmerby. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. De för vägoch gatubyggandet gällande flerårsoch fördelningsplanerna upprättas enligt vägkungörelsens bestämmelser. De revideras vart femte år. Medel fördelas enligt en angelägenhetsgradering och efter hörande av regionala och lokala myndigheter. Riksväg 33 finns med i det förslag till ny flerårsplan för tiden 1984-1993 som vägverket nu sänt ut till länen för synpunkter. Flerårsplanen skall fastställas i år. Medel som statsmakterna anvisar för vägbyggande fördelas enligt den fastställda prioriteringen i flerårsplanerna. Detta gäller även medel som regeringen anvisar enligt den s.k. finansfullmakten för sysselsättningsskapande åtgärder.

Herr talman! Jag tackar för svaret, men kan dock inte vara helt nöjd med det. Det är riktigt att fördelningen av medel sker på sätt som anges i svaret och att vägen finns med i planen för tiden 1984-1993. Men enligt planen skall riksväg 33 byggas i etapper, och den sista etappen är den som jag syftar på, vilken skall färdigställas längre fram i tiden. Det är en sträcka på 3,5 km som återstår. Genom att riksväg 33 är den naturliga genomfartsleden från västtill östkusten i södra Sverige kommer den återstående ombyggnadsetappen att bli den klart sämsta delen av sträckan mellan Göteborg och Västervik. Det är därför enligt min mening naturligast, billigast, enklast och mest praktiskt att omgående bygga även denna återstående del i samband med att byggnationen av den nu pågående etappen sker. Jag skulle på den punkten vilja ha ett klarare besked. I och för sig avvisas inte den tanke jag framfört i svaret, och jag hoppas att man kan uppfatta det så, att regeringen är beredd att medverka till att flytta fram den aktuella vägsträckan i planen, så att byggnationen sker i ett sammanhang. Det skulle innebära en klar förbättring, och denna flaskhals för genomfartsresenärerna skulle försvinna, vilket är önskvärt inte minst i semestertider. Dessutom kommer problemen med denna lokala kommunikationsled och dess irriterande dåliga trafikstandard att undanröjas när hela sträckan står färdig. Också ur trafiksäkerhetssynpunkt skulle detta vara till fördel. Vidare innebär svaret, som jag uppfattar det, att statsmakterna är beredda att upprusta vägnätet och således kompensera länet för de järnvägar inom länet som man tydligen är beredd att lägga ned. När det gäller sysselsättningsskapande åtgärder, som det talas om i slutet av svaret, vill jag understryka att den här bygden är drabbad av svårigheter sysselsättningspolitiskt sett. Det vore således till gagn för bygdens utveckling, om svaret innehöll den positiva anda som jag ändå tycker mig skönja i detsamma. Herr talman! Jag ber än en gång att få tacka för svaret.

Herr talman! Som jag nämnde i mitt svar till Agne Hansson pågår arbetet med att upprätthålla flerårsplan för vägbyggandet. Flerårsplanen för riksvägar är ute på remiss i resp. län. Därför är det just nu rätt tidpunkt att lokalt och regionalt ute i landet arbeta för att vägobjekten kommer i den ordning som man önskar. Den dag det blir aktuellt med pengar till sysselsättningsskapande vägbyggen är det, som jag sade, prioriteringarna i flerårsplanen som ligger till grund för regeringens beslut liksom naturligtvis sysselsättningssituationen i resp. län.
Herr talman! När arbetet med planeringen nu pågår skulle det vara av mycket stort värde, om man kunde få en synpunkt från regeringens sida och från den centrala myndighetens sida. Det skulle underlätta prioriteringen i det här fallet. Jag kan inte förstå annat än att det skall vara möjligt att göra en sådan prioritering att den här vägen kan få byggas i ett sammanhang, och det tycker jag är tillfredsställande:.
Med bestörtning mottog vi i fredags budet att Erik Wärnberg hastigt slutat sina dagar. Vi deltar i den stora sorg som drabbat hans närmaste. Hans bortgång innebär en stor förlust för oss. I över ett kvarts sekel har han spelat en viktig roll i riksdagen. Inom alla de områden där han gav sina krafter var han den naturlige ledaren. Han sökte dock aldrig efter de stora rubrikerna för egen del — han ville vara en i laget. Framgångar för Erik Wärnberg var lagets förtjänst. Erik Wärnbergs betydelsefulla insatser inom och för riksdagen är väl kända för oss alla. Grundliga kunskaper, objektivitet och omtanke har präglat hans arbete — som ordförande i skatteutskottet, i riksbanken, som ledamot i förvaltningsstyrelsen under många år och många andra betydelsefulla uppdrag. Som ordförande i kommittén för ombyggnaden på Helgeandsholmen nedlade han ett enormt arbete för att vårt nya hem där skulle bli det bästa tänkbara. Dagen före hans bortgång hade vi bestämt oss för att vid en enkel ceremoni dagen före riksmötets öppnande i höst hylla och tacka honom för hans unika insatser. Det hela skulle komma som en överraskning, för eljest hade han bestämt avböjt och sagt att hyllningen och tacket skall gälla alla som medverkat. Erik Wärnberg var främmande för stora åthävor — men han saknade inte lidelse när det gällde att vinna människor för de idéer han trofast omfattade livet ut. Under hela sitt offentliga liv har Erik Wärnberg åtnjutit lika stort förtroende och lika stor uppskattning av såväl meningsmotståndare som meningsfränder.

Herr talman! Sakta kommer nu tecken på en viss uppgång i världskonjunkturen. I såväl USA som flera av Västeuropas länder stiger nu industriproduktionen efter några svåra år. För vårt land är dessa tecken positiva. För trots att vårt land bara har 0,2 96 av världsbefolkningen, står vi för 1 70 av världsproduktionen och hela 1,6 2e av världshandeln. Sveriges möjligheter att tillvarata de positiva effekterna av världshandeln beror emellertid ytterst på oss själva, främst på vilken allmän näringspolitik som vi bedriver. När nu vinsterna i ett antal . orföretag äntligen går upp, höjs genast ropen från socialistiskt håll att vinsterna måste beskattas hårdare. Motiven kan variera, men ytterst bottnar dessa krav i misstron mot företagens vilja och förmåga att ta ansvar för utvecklingen inom resp. produktområde. Men vad finns det egentligen för alternativ till en ekonomi som låter företagen i öppen tävlan konkurrera om köparnas gunst? Ja, ser man till resultatet av experiment med statlig och kommunal företagsamhet måste svaret bli: Inget! Faktum är att svensk företagsamhet till för några år sedan var en aldrig sinande mjölkko för stat och kommun. Effektiviteten inom företagsamheten har finansierat västvärldens största offentliga sektor. Till slut kom emellertid brytpunkten, då inte ens de svenska företagarna orkade bära alla pålagor i kombination med ett ständigt ökande antal lagar och åtföljande byråkrati. I omgångar har vår överkonsumtion av offentliga tjänster fått betalas genom minskat värde på kronan och en allt högre utlandsskuld. Sverige har bakom sig en period när vi fortfarande trodde att ekonomisk tillväxt var en naturlag som inte gick att undgå. Det var en period då vi med selektiva medel försökte bevara en föråldrad näringslivsstruktur för att undvika arbetslöshet. Resultatet av denna politik har på ett förödande sätt klargjorts av den statliga industristödsutredningen, som presenterades häromåret. Herr talman! Det är nu dags att erkänna bristerna i den selektiva näringspolitiken och alltmer övergå till en näringspolitik bedriven med generella medel. En sådan politik har, förutom att den tillgodoser ett ”allmänt rättvisekrav”, den fördelen att satsningarna också kommer de mindre företagen till del. En politik bedriven med selektiva medel vill jag — för att låna ett uttryck från utrikespolitiken — beteckna som ”en ovänlig handling” gentemot de mindre företagen. Av näringsutskottets betänkande 1982/83:35 framgår tydligt de skiljelinjer som i dag råder mellan riksdagens socialistiska majoritet och den ickesocialistiska oppositionen. Jag vill göra några kommentarer till vissa av reservationerna. I reservation nr 1 pekar vi på att det avgörande för den industriella expansionen är lönsamheten. Under en lång följd av år har lönsamheten varit i avtagande, vilket lett till en alltför låg soliditet, vilket i sin tur minskat företagens motståndskraft i dåliga tider. Denna förödande effekt har tusentals företagare och anställda fått erfara under 1970-talet. Därför är det minst sagt uppseendeväckande att den socialdemokratiska regeringen tycks slå in på samma förödande linje som under tidigt 1970-tal banade väg för den låga soliditeten. Den antagna vinstskatten, den ökade förmögenhetsskatten samt arbetsgivaravgifter och löneskatter — vilka ökar med inte mindre än 3,7 76 om man räknar in den aviserade höjningen från den 1 juli — kommer att dra kapital från produktiva investeringar till andra ändamål. De dystra minnena från prisexplosionen 1975-1976 manas åter fram. Därtill kommer, vilket är allvarligt, att pengar tas från de ställen där den högsta kompetensen finns, nämligen inom de enskilda företagen, och i stället överförs till institutioner styrda av stat, kommun och fackföreningsrörelsen. Herr talman! Av budgetpropositionens riktlinjer framgår att regeringen avser att utöka den offentliga styrningen och kontrollen av näringslivet. Det talas om att skapa öppenhet och samverkan mellan samhället, företagen och de anställda, det talas om vad man kallar en ”öppen dialog” mellan samhället och dem som berörs, och det låter ju mycket vackert. Men av erfarenheterna från löntagarfonder och vinstdelning tycks emellertid den önskade dialogen mest ha blivit en monolog med ensidiga diktat från den socialdemokratiska regeringens sida. Herr talman! Man kan inte öka styrning och kontroll av företagen utan att detta får negativa konsekvenser för utvecklingen i företagen. Erfarenheterna runt om i världen av det offentligas ”vetorätt” i företagen borde utgöra tillräckliga varningstecken för att avhålla regeringen från ytterligare ingrepp. A och O för att få sunda och expansiva företag är att låta dessa utvecklas av egen kraft och inte genom subventioner och bidrag. Just detta att företagen/näringslivet måste få utvecklas av egen kraft och konkurrera på likvärdiga villkor är av yttersta betydelse även för företag som arbetar på hemmamarknaden. Inom servicesektorn har vi alltför länge låtit den offentliga sektorn växa utan att några mer omfattande analyser av effekterna har gjorts. Här finns stora vinster att göra för samhället, om enskilda företag i högre utsträckning än vad som i dag är fallet tillåts konkurrera med egenregiverksamheten i den offentliga sektorn. Det finns ingen rimlig förklaring till att inte konkurrensen inom servicebranschen i princip skall vara fri, som f. ö. framförs i reservation nr 3 av moderata samlingspartiet och folkpartiet. Herr talman! Stat och kommun upphandlar årligen varor och tjänster för över 70 miljarder kronor. Men denna upphandling skulle kunna bli ännu större om inte myndigheterna ägnade sig åt egen varuoch tjänsteproduktion. Hur omfattande den företagskonkurrerande egenregin totalt är finns det inga uppgifter om, men en rimlig siffra torde ligga på ca 25 miljarder kronor per år. Och då avser jag bara varor och tjänster som privata företag normalt tillhandahåller. Sjukvården, skolväsendet osv. ingår alltså inte. Den angivna siffran innefattar inte heller de statliga och kommunala bolagens omsättning. Det är ytterst troligt att samhället skulle göra stora vinster på att låta enskilda företag konkurrera om tjänsteproduktionen till den offentliga sektorn. Jämförelser som gjorts visar att egenregin ligger på mellan 10 och 30 96 högre kostnader. Därför konstaterar vi moderater att det nu är dags att fastställa regler för hur kostnaderna för den offentliga sektorns egenregiverksamhet skall beräknas. För såväl politiker som offentliga tjänstemän måste beslutsunderlaget vid valet av egenregi alternativt entreprenad förbättras. Den offentliga egenregin får inte vara någon helig ko! Vi har kunnat notera konsekvenserna av de affärsdrivande verkens expansion utanför det rent monopoliserade området. Med monopolet som utgångspunkt bedriver verken en verksamhet som fått en hel del enskilda företag att gå till näringsfrihetsombudsmannen och anmäla verken på grund av otillbörligt utnyttjande av monopolet. Konkurrensen sker inte på likvärdiga villkor, då verken kan dumpa priserna eller utestänga konkurrenterna i kraft av sitt monopol. Det är nu dags för socialdemokraterna att tala klarspråk. Jag frågar därför: Skall samhället ta till vara kompetensen och konkurrensfördelarna inom det enskilda näringslivet för att minska det offentligas kostnader — eller föredrar man en utveckling som leder till ökad egenregi med ty åtföljande kostnadshöjningar? Det är en väl motiverad fråga att ställa. Det är därför jag ställer den här i dag. En ökad konkurrens inom den offentliga sektorn skulle främst komma de mindre och medelstora företagen till godo, något som vi behandlar i reservation nr 4, en borgerlig trepartireservation om åtgärder till stöd för de mindre och medelstora företagen. Under de borgerliga regeringarna påbörjades ett aktivt arbete för att förbättra situationen för den mindre och medelstora företagsamheten. Bland de åtgärder som genomfördes var en sänkning av förmögenhetsskatten, inrättandet av en förordning som begränsar myndigheternas rätt att kräva uppgifter samt införande av rätt till provanställning upp till sex månader. Därtill påbörjades arbetet med en genomgång av ledighetslagarnas inverkan på företagen. Var hamnade den f. ö.? En fortsättning var planerad med ett tredje steg i småföretagarfrågor. Herr talman! Från socialdemokratiskt håll har vi ännu inte sett några exempel på reformer till de mindre företagens fromma. Tvärtom! Några exempel på motsatsen är skärpta kapitalskatter, ändrade rutiner för uppbörd av arbetsgivaravgifter — vilket medför ökat kapitalbehov för företagen —, höjda arbetsgivaravgifter och löneskatter samt ett första steg mot löntagarfonder — vilket f. ö. Kjell-Olof Feldt klart markerade i går här i riksdagen. Det är vad regeringen Palme hittills åstadkommit. Herr talman! Vill man verkligen stimulera de mindre företagen måste man våga genomföra reformer som också av företagarna själva uppfattas som positiva. Jag vill tydligt markera detta, inte minst med hänsyn till att industriministern glädjande nog befinner sig här i kammaren i dag. Märk väl: utan småföretagare blir det inga småföretag. Därför måste man mycket hårt markera och slå vakt om småföretagaren och hans uppgift i sammanhanget. Även här står socialdemokraterna vid en skiljeväg. Jag ställer frågan: Vågar ni genomföra reformer som leder till att företagarnas förväntningar om en rimlig avkastning på gjorda arbetsoch kapitalinsatser infrias — eller tänker ni fortsätta skatteskärpningspolitiken gentemot företagarna? Vågar ni föra en politik som återställer jämvikten mellan företag och fack — eller skall ni fortsätta med en politik som ytterligare befäster fackets makt och minskar företagens frihet? Herr talman! Från moderat sida finner vi det naturligt att olika konstellationer driver företag. Det kan sedan gälla fackföreningsägda företag, lantbrukskooperativa, arbetskooperativa eller privat ägda sådana. Det viktiga är här att konkurrens får ske på likvärdiga villkor samt att samtliga konstellationer får möjlighet att ge anbud till den offentliga sektorn. Från den förra regeringens sida framlades konkreta förslag för att förbättra kooperationens villkor, så att kooperationen på ett bättre sätt skulle kunna konkurrera på kapitalmarknaden. Den socialdemokratiska regeringen har emellertid återkallat lagrådsremissen, vilket innebär en fördröjning av en positiv lösning när det gäller kooperationens riskkapitalförsörjning. Det är nu dags för regeringen att så att säga ta sig i kragen och komma till beslut. Men det kanske blir som med tillgodoseendet av företagens behov av riskkapital genom skattefondssparandet — det skall avskaffas och ersättas av löntagarfonder. Slutligen, herr talman, vill jag säga följande. Den socialistiska majoritetens övertro på statens och kommunernas roll i näringslivssammanhang lyser igenom också när det gäller inställningen till läkemedelsindustrin. I en gemensam borgerlig reservation, nr 11, har vi framfört den väl underbyggda åsikten att läkemedelsindustrin skött sina åtaganden väl. Detta dokumenteras också av att denna bransch under en lång följd av år haft en positiv och problemfri utveckling, som inneburit stora framgångar på exportmarknaden. Problembarnet har varit det statligt ägda KabiVitrum AB. Detta hindrar emellertid inte den socialistiska utskottsmajoriteten att kräva ökat samhällsinflytande. Den fråga vi ställer är därför: Vad har staten att tillföra läkemedelsindustrin? Vårt svar är: inget annat än byråkrati och oerfarenhet. Därför måste vårt råd bli: Låt läkemedelsindustrin vara i fred! Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 3,4, 7 och 11 i näringsutskottets betänkande 1982/83:35.

Herr talman! Näringsutskottets betänkande 35 bygger på 29 motioner från den allmänna motionstiden, som alla behandlar olika frågor inom näringspolitikens ram. Låt mig redan från början säga att vi från centerns sida gärna hade sett att det i detta sammanhang också funnits med en proposition från regeringen. Det finns underlag samlat för en proposition om kooperationens villkor i näringslivet, och det hade varit naturligt att föra fram förslag om detta. Det kunde man kanske ha gjort redan i höstas. Den ekonomiska kris som vi nu genomlever — inte bara i vårt land — har i stor utsträckning sin grund i att näringslivet inte har haft förmåga att utvecklas i den takt som hade varit nödvändigt för att hålla sysselsättningen uppe. Därtill är krisen givetvis orsakad av en minskad efterfrågan. Svenskt näringsliv förlorade sin konkurrenskraft 1975 och 1976 och har sedan, trots många goda initiativ från de borgerliga regeringarnas sida, inte fått den skjuts som skulle varit önskvärd. Detta är naturligtvis till stor del beroende på en lågkonjunktur som drabbat hela industrivärlden. Men det är viktigt att den ekonomiska krisen inte får resultera i uppgivenhet och handlingsförlamning. Det är viktigt att vi inom ramen för en socialt anpassad marknadsekonomi söker bryta nya vägar för att lösa problemen. Regeringen säger i årets budgetproposition att man avser att bedriva en ny industripolitik. Men det som den politiken kan antas innehålla kan vi inte ställa oss bakom från centerpartiet. Vi vet — vi har just i dagarna fått klart besked på den punkten — att regeringens näringsoch industripolitik som huvudpunkt innehåller införande av löntagarfonder. Det första steget har tagits redan denna vår genom beslutet om vinstskatt för företagen. Från vår sida tror vi inte ett ögonblick på att överförande av äganderätten av svenskt näringsliv till kollektivt och anonymt ägda fonder kommer att höja effektiviteten och tillväxten hos svenskt näringsliv. Men det betyder inte att vi är ointresserade av att pröva nya vägar i näringspolitiken. Vi är heller inte ovilliga att sprida ägandet av svenskt näringsliv. Men det skall då fortfarande vara fråga om ett enskilt ägande, gärna i kooperationens form. Det var därför vi medverkade till att kooperationsutredningen tillsattes 1977. Kooperationen är ingalunda någon ny företeelse i vårt land, men den arbetar i långa stycken under helt andra former än andra företag, t.ex. aktiebolag. Inte minst gäller det kapitalförsörjningen för de kooperativa företagen, varför det finns anledning att söka nya former och möjligheter för deras arbete. Men det finns också anledning att fortsättningsvis se över hur de arbetskooperativa företag som finns fungerar och vilka speciella problem de har att brottas med. Utredningen kom med sina förslag under våren 1982, och efter sedvanlig remissbehandling utarbetades också en lagrådsremiss som överlämnades till lagrådet för att en proposition skulle ha varit möjlig att lämna till riksdagen i vår. Tyvärr drog den nya socialdemokratiska regeringen tillbaka lagrådsremissen, och nu blir de tilltänkta förbättringarna för de kooperativa företagen åtskilligt försenade — om de ens någonsin kommer till stånd under en socialdemokratisk regering. En annan väg inom näringspolitiken som vi beträdde under de år som vi hade regeringsansvaret var förbättrade möjligheter för småföretagen. För första gången i svensk politik presenterade vår regering 1977 ett samlat program för utveckling av landets småföretag. Tidigare hade de mindre företagen satts i strykklass. Näringspolitiken hade ensidigt gynnat de stora företagen. 1982 skedde en uppföljning av den påbörjade småföretagspolitiken genom ett omfattande småföretagspaket, som regeringen lade fram för riksdagen. Från centerns sida ser vi det som mycket viktigt att de redan tidigare vidtagna åtgärderna får en uppföljning. Vi har också i vår partimotion, som behandlas i detta betänkande, redovisat de åtgärder som vi anser viktigast att vidta. I förkortad form skulle de kunna sammanfattas i fyra punkter: För det första är det viktigt att stimulera företagandet. För det andra är den totala efterfrågan i ekonomin avgörande för de flesta företags — och därmed också småföretags — möjligheter till framgång. Den allmänna ekonomiska politiken måste inrättas med hänsyn till detta. För det tredje måste insatser göras för att småföretagen skall kunna fungera i marknadsekonomin på lika villkor med storföretagen. För det fjärde måste vissa riktade insatser göras. Det är angeläget att prioritera de begränsade resurserna för detta ändamål, så att de kommer till största nytta. Insatserna bör därvid styras till de s.k. utvecklingsbara företagen. Herr talman! Jag övergår nu till att i korthet kommentera en del av de I reservation 1 upptas frågan om riktlinjer för näringspolitiken. Där slår vi reservanter fast att marknadsekonomin måste stärkas. Företagens garanti för fortlevnad måste vara deras egen utvecklingskraft och lönsamhet. Lönsamheten — vinsten — skall inte ses som ett problem och begränsas. Den skall ses positivt — det är ju ur den som framtida investeringar skall göras. Reservation 4 behandlar de krav som centern ställer i motion 2132 om en uppföljning av den tidigare förda småföretagspolitiken. Vi yrkar i reservationen att riksdagen ställer sig bakom de synpunkter som framförs i motionen och gör ett uttalande till regeringen om detta. Reservationerna 7 och 8 behandlar kooperationens kapitalförsörjning. Låt mig påpeka att det är en obetydlig skillnad mellan de båda reservationerna. Den borgerliga oppositionen är i sak enig. Till detta kan läggas att det finns en socialdemokratisk motion i samma fråga som blir tillgodosedd i reservation 8. De kooperativa företagen svarar för en stor andel av den totala svenska industriproduktionen, men de har inte alls samma möjligheter att skaffa kapital som andra delar av näringslivet. Det är här vi menar att det måste till åtgärder. Förslag finns också, som jag nämnt tidigare. Det är bara en fråga om att lägga fram dem. Reservation 9 ställer sig bakom krav i centeroch folkpartimotioner om en snar utvärdering av de löntagarägda företagen. Jag beklagar att regeringen hittills har visat ett ljumt intresse på det här området. Den företagsform som det här är fråga om kan vara en mycket intressant lösning vid ägarskifte. Och då är det angeläget att vi snabbt får en sammanställning av de erfarenheter som hittills vunnits på detta område. Det är just den snabba sammanställningen som vi kräver i reservation 9. Herr talman! Slutligen några ord om reservation 11, som behandlar frågan om förstatligande av läkemedelsindustrin. Det är en fråga som inte är ny för riksdagen. Den här gången har den aktualiserats av vpk. Riksdagen har vid tidigare tillfällen avslagit liknande förslag. Låt mig erinra om att vid årets riksdagsbehandling av statliga företag framförde vi förslag om att statliga företag skulle helt eller delvis säljas via börsen. Vi namngav då nogsamt inte några företag, men det är ingen tvekan om att just läkemedelsföretaget KabiVitrum, statligt ägt, mycket väl skulle kunna vara aktuellt. Det är alltså raka motsatsen till motionskravet som framfördes från vpk. Detta krav avstyrks. Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 1, 4, 5, 8, 9 och 1

Herr talman! I det här ganska omfattande blocket näringspolitik är det de allmänna riktlinjer som tas upp i betänkande 35 som är viktigast. Därutöver behandlas en rad konkreta motionsyrkanden som naturligtvis också var för sig är väsentliga, men där våra resp. ställningstaganden oftast är direkt kopplade till hur vi ser på näringspolitiken i stort. En av hörnstenarna i en liberal näringspolitik är frihandeln. Som en följd av att ekonomiska svårigheter i ett stort antal länder nu utlöser en våg av protektionism sätts vi själva allt oftare på prov. Ett aktuellt exempel var debatten här i kammaren om tekopolitiken. Enligt vår uppfattning präglades den i alltför stor utsträckning av olika krav på handelshinder. För folkpartiet är det självklart att Sverige även i fortsättningen skall ha en öppen ekonomi. Frihandeln är och har varit basen för ett litet, utlandsberoende land som vårt. Vi har i olika internationella sammanhang arbetat för ett ökat varuutbyte länderna emellan. En mycket stor del av svenskt näringsliv verkar med framgång på utlandsmarknaderna. Ekonomin, sysselsättningen och levnadsstandarden i Sverige är beroende av fortsatt frihandel och att svenska företag inte diskrimineras på utlandsmarknaderna. Men frihandeln har också inneburit att vissa svenska näringar fått problem. De nya industrialiserade länderna påverkar oss. Den indiska textilindustrin har konkurrerat med bl.a. tekoföretagen i Västergötland, de japanska varven och stålindustrin har ”drabbat” både Sverige och andra delar av Europa. Samtidigt har vår export till nyligen industrialiserade u-länder, s.k. NIC-länder, ökat mer än vår import från dessa länder. Vår slutsats blir att Sverige inte har någon anledning att försöka hävda sig på de områden där andra klarar sig bättre. För att skapa en långsiktigt konkurrenskraftig ekonomi och en på egna ben tryggad arbetsmarknad måste vårt näringsliv anpassa sig till de yttre villkoren och utnyttja de relativa fördelar vi har jämfört med andra. Denna anpassning har varit ett av de viktigaste problemen i vårt samhälle under senare år. Marknadsekonomin är för oss liberaler den självklara grunden för näringspolitiken. Inget annat system förmedlar lika effektivt signalerna från konsument till producent. Men en väl fungerande marknadsekonomi kräver många självständiga företag som ständigt tävlar med varandra. Därför är folkpartiet lika mycket motståndare till privata monopol och karteller som vi är till förstatligande av näringslivet. När vi i förra veckan här i kammaren kritiserade planerna på ett bryggerimonopol gjorde vi det oberoende av ägarsituationen i bolaget. Vi är övertygade om att både privata och statliga monopol höjer priserna och ökar byråkratin. Den marknadsekonomi vi förordar präglas i stället av en långtgående maktspridning med ett decentraliserat och enskilt ägande och med en arbetsdemokrati som gör att flera får vara med och bestämma. Det bygger på en annan liberal grundtes: gör man människor delaktiga i besluten frigör man ansvar och idéer. Men det är viktigt att det är just de människor som berörs som skall engageras i besluten, vare sig man gör det som anställd eller som ägare i företagen. Detta är ett av flera skäl till att vi bestämt avvisar kollektiva löntagarfon der, vars realitet vi f. ö. fick en påminnelse om här i kammaren i går. Vi vill att svenskt näringsliv skall styras varken från fackföreningshögkvarteren eller från kanslihuset. Men vi tar lika bestämt avstånd från de marknadskrafter som verkar för en långtgående koncentration i det privata näringslivet. Det finns en risk att intressena i en stark privat maktkoncentration vävs samman med den näringspolitik som bedrivs i de statliga centrala myndigheterna. Många kommer att sitta på flera stolar samtidigt. Vi delar inte regeringens tro på att centrala planerare är bättre skickade att bedöma vad som är värt att satsa på än folk ute i företagen. Folkpartiet vill förbättra villkoren för de många mindre och medelstora företagen. Det är nyföretagandet och den mindre industrin som är grogrunden för näringslivet. Under 1970-talet har skatteproblem, generationsskiften, byråkrati och låg vinstnivå varit problem som medfört ett minskat nyföretagande. De åtgärder som vidtagits sedan 1976 för att stärka näringslivet och förbättra konkurrenskraften har haft positiva effekter inte bara på stora företag utan också på mindre och medelstora. En rad åtgärder vidtogs under de icke-socialistiska regeringarna för att stärka våra småföretag. Men mycket återstår, och den nya regeringens intresse så här långt förefaller stanna vid att man talar vackert om överläggningar med småföretagens organisationer. De konkreta åtgärderna går huvudsakligen i motsatt riktning. Till det viktigaste nu hör att komma till rätta med vissa besvärande skattepolitiska problem. Det gäller inte minst dubbelbeskattningen. Denna bör ändras så att småföretagen inte i praktiken — för att kunna betala skatterna — ställs inför så hårda avkastningskrav att många företagare slutar eller aldrig börjar. Det är därför väsentligt att arbetet på att lösa dessa problem fortsätter. En viktig delfråga är att det i mindre företag arbetande kapitalet inte bör förmögenhetsbeskattas. Bland småföretagen spelar hantverkarna en viktig men mindre uppmärksammad roll. Vi måste slå vakt om en levande serviceoch hantverksnäring. Särskilda hantverkslinjer inom gymnasieskolan är bra exempel på stöd. Satsning på en speciell hantverksnämnd skulle vara av stor betydelse. Vi föreslår därför att medel anvisas för en sådan nämnd. Ofta faller beslut av betydelse för hantverkarna på den kommunala kompetensens bord, t.ex. beträffande upphandling, lokaler och stadskärnesaneringar. Av speciellt stor betydelse i detta sammanhang är en reell konkurrens mellan kommunal verksamhet i egen regi och upphandling från näringslivet. De existerande bestämmelserna för mervärdeskatten ger t.ex. i vissa fall en konkurrensnackdel för de privata företagen till förmån för kommunal egenregiverksamhet. Vi kräver att dessa bestämmelser ses över. De här åtgärderna är delar av folkpartiets program för att stärka de mindre företagens situation. Samtidigt är det viktigt att fortsätta arbetet på en särskild bolagsform lämpad för mindre företag. Folkpartiet har tidigare tagit initiativet till en utredning i syfte att utarbeta en sådan enklare bolagsform. Det förslag som då framkom var mindre lämpat att ligga till grund för lagstiftning. Detta arbete måste fortsätta. Detsamma gäller arbetet med att minska byråkrati och krångel. Jag är alldeles övertygad om att det går att ytterligare minska det blankettraseri som för många småföretagare innebär meningslöst arbete på nätter och helger. De regionala utvecklingsfonderna svarar för en stor del av samhällets stöd till våra mindre företag. Utvecklingsfonderna har sin rot i de gamla företagarföreningarna. Det är viktigt, tycker vi, att bibehålla dels inriktningen på de små företagen, dels kompetensen från näringslivet. I en studie från statens industriverk konstateras att fonderna hittills lyckats olika väl i olika delar av landet. SIND-studien tyder också på att de som utnyttjar fondernas servicekapacitet är relativt stora företag. Det är fel om detta sker på bekostnad av insatserna för de mindre företagen. Fonderna måste också, liksom f. ö. kommun, landsting och andra organ, uppmärksamma kravet på generella åtgärder som den form i vilken man ger stöd. Kommunallagen utesluter ett riktat stöd, och fondernas service i form av lokaler, konsulttjänster m.m. måste ges icke selektiv karaktär. Någon snedvridning av den ordinarie marknadskonkurrensen mellan enskilda företag får inte bli resultatet. Principerna för utvecklingsfondernas styrelsesammansättning har diskuterats vid flera tillfällen, och det sker också i betänkande 34. Folkpartiet avvisar nu, liksom vi har gjort tidigare, att styrelserna skulle utses på annat sätt än av landstingen. Vi vill inte ha ytterligare ett partssammansatt organ, där det inte går att utkräva ansvar av styrelseledamöterna på politisk väg. Däremot måste man, liksom hittills, sträva efter att välja ledamöter som har erfarenheter från arbetet ute i näringslivet. Folkpartiet poängterar också det arbete som sker i näringslivets egna organisationer. Vi menar att t.ex. branschorganisationernas arbete är mycket betydelsefullt när det gäller t.ex. service och att förmedla kontakter. Vi kommer senare in också på verksamheten vid statens industriverk. Hugo Bergdahl kommer då att redogöra för folkpartiets syn bl.a. på arbetsfördelningen mellan verket och industridepartementet. Till det här avsnittet hör dock de branschråd och delegationer som finns inom ramen för departementet. Ett antal av dessa bör enligt vår mening redan nu kunna avvecklas. Om regeringen önskar samtala med företrädare för någon bransch finns det, menar vi, goda möjligheter att göra detta utan särskilda, permanenta organ. En avveckling av sådana råd skulle ge en besparing på flera miljoner kronor. Regeringen bör ges i uppdrag att presentera ett förslag på vilka av dessa som lämpligen bör avvecklas omedelbart. Regeringen gör nu tvärtom och anvisar 5 milj.kr. för utarbetande av ett slags branschprogram för, som det heter, övriga industrisektorer. Med det menar man branscher som inte är i akut kris utan snarare kan bli eller redan är tillväxtbranscher. Vi menar att det inte är regeringens sak att utarbeta sådana program och peka ut vissa framtidsbranscher. Detta är tvärtom ett område där marknaden arbetar bäst utan statlig inblandning. Inom parentes kan nämnas att det knappast finns någon bransch där alla företag är expansiva, lika litet som det finns en bransch där alla företag befinner sig i kris. Tvärtom är det oftast så att det finns företag inom alla branscher som går extremt dåligt resp. extremt bra. Det kan bero på en mängd speciella omständigheter beträffande produktnisch, företagsledningskapacitet, marknadskontakt och annat. Speciella program för en viss bransch blir då av föga värde, och vi yrkar alltså avslag på förslaget om att ett sådant program inrättas. Herr talman! Som jag nämnde i början av mitt anförande är folkpartiets ställningstaganden på de olika punkterna i betänkandena 34 och 35 en följd av den liberala syn på näringspolitiken som jag har försökt att redogöra för. Med ett undantag skall jag därför låta reservationernas text vara argument nog. Undantaget gäller vår motion om att stimulera kvinnlig företagsamhet. Även om man börjar kunna utläsa en positivare attityd så har arbetsmarknaden, framför allt den privata, ännu inte accepterat att kvinnor har arbetsuppgifter som kräver ansvar. I vart fall har man inte gjort det i tillräckligt stor utsträckning. Det finns därför anledning att tro att det just bland kvinnorna finns mycket outnyttjad kreativitet, kunskap och vilja att ta ansvar. Vi menar att man med en mer medveten och målinriktad satsning, t.ex. från utvecklingsfonderna, skulle kunna få betydligt fler kvinnliga företagare. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer som har undertecknats av folkpartiet till näringsutskottets betänkanden nr 34 och nr 35. Jag ber kammarens ledamöter uppmärksamma det rättelseblad som är utdelat. Det visar att mitt namn skall återfinnas under reservation 7 i betänkande 35, inte under nr 8 som felaktigt kommit att anges.

Herr talman! En verkningsfull kamp mot den ekonomiska krisen är bl.a. en kamp för sysselsättning och ökad industriell produktion. Om detta råder inga delade meningar i Sveriges riksdag, även om högerkrafterna med förkärlek nämner toksparande inom den offentliga sektorn och ekonomisk åtstramning som medicin för den sjuka moder Svea. Sysselsättningen inom industrin har nu kommit in i ett så allvarligt läge att de mest ambitiösa program för att skapa nya jobb i huvudsak får ägnas åt att fylla luckor efter de arbetstillfällen som i snabb takt försvinner genom strukturrationaliseringar och nedläggningar men också genom utlandsinvesteringarna, som ökar starkt. Pluseffekter utöver den här negativa trenden fordrar enorma insatser, det tror jag att vi alla är överens om. Sverige tillhör kretsen av äldre västliga industriländer där krisens struktur och stagnation har gjort sig starkt gällande. Framtidsförväntningarna är svaga bland dem som ser realistiskt på den kapitalistiska ekonomins möjligheter till återhämtning. Alla har tyvärr inte denna realistiska syn. Industrifolket litar till att man skall hitta en egen nisch för produktion där man under en kortare tid hoppas vara ensam producent. Den tanken planterades i kammaren nyss av herr Eirefelt. Andra tror på starka ledare inom industrin — dvs. att de klipska ”halvgudarna” inom storfinansens bolag skalllösa problemen. Befria kapitalismen och sätt den i händerna på ledarna, så ordnar sig allt — det är SAF-argument som ekar långt in i Sveriges riksdag. Socialdemokraterna för sin del har knutit huvudförväntningarna till den devalvering som skall lösa problemen. Man hänvisade till den i betänkandet också. Vissa framsteg har gjorts i år, det skall inte förnekas, men något annat var kanske inte heller att vänta. Det är helt klart att en konkurrensdevalvering som i ett slag ger oss fördelar jämfört med andra länder vad gäller kostnader osv. ger en kortsiktig framgång, men den kan inte på något sätt lösa de långsiktiga problem som finns inbyggda i vårt kapitalistiska ekonomiska system. Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer allt att vara återställt igen och vi är tillbaka i samma läge. För att vi skall kunna ta oss ur det förlamande ekonomiska grepp som hålls av vår egen storfinans och av den internationella storfinansen behövs en helt annan politik än den ganska passiva och till marknadskrafterna litande politik som med litet olika styrka har förts av både borgerliga och socialdemokratiska regeringar. En sådan politik — som bryter med den gamla — måste innehålla följande element, anser vi. Sverige måste slå in på en mer självständig väg i industrialiseringssträvandena. En liten nation hotas annars att helt sugas upp av multinationella och nationellt hemlösa imperier. En överdriven specialisering slår sönder det nät av industriell produktion som är nödvändigt. Detta har redan hänt, det har redan blivit stora hål i den industriella kakan. Det kan enklast skådas om man tar del av överstyrelsens för ekonomiskt försvar propåer om vad som behövs för att vi skall få en rimlig självförsörjning under kristider. Där ser man verkligen hur stora hålen är. Ett mera sammanhållet nationellt hushållningssystem framstår som allt nödvändigare för att framtiden i någon mån skall vara i våra egna händer. Vi skall inte avskärma oss. Vi skall naturligtvis ha exportindustri. Men det finns ett svenskt talesätt som passar väl in på detta område: Lagom är bäst. Folkpartiet talar om frihet, om en handelsfrihet som inte finns. Internationell frihandel i dag är inte så fri som folkpartiet och andra liberaler tror. Den är i stor utsträckning knuten till internhandel inom multinationella bolag. Jag skulle vilja passa på att ställa en fråga till folkpartiet, om det tillåts i debatten. Folkpartiet talar om kapitalkoncentration och gillar inga typer av monopol. Man talar varmt om hur man skall kunna förhindra att fonder uppstår som har någon anknytning till arbetarrörelsen. Man säger sig vara motståndare till kapitalistiska monopol. Men man nämner inte med ett ord hur man skall komma åt de kapitalistiska monopolen. Det vore intressant att få en liten debatt med folkpartiet om hur man har tänkt sig att lösa de här problemen. Hur skall man komma åt de stora finanstrusterna? Hur skall man komma åt de stora finansmonopol som man säger sig kämpa mot? Vi anser att en ny ekonomisk politik hand i hand med en ny industripolitik är viktig. För att nå målen krävs vissa åtgärder. Vi har därför väckt en del motioner med förslag till sådana åtgärder. Vi anser att det krävs ingrepp mot monopoliseringssträvandena i ekonomin. Som framgår av betänkandet har vi motionerat om en skärpt konkurrenslagstiftning, där skälen för ingripande enligt lagen måste vidgas till fall där sysselsättning och/eller berörda kommuners intressen hotas. Vidare vill vi ha generellt förbud mot marknadsdelningsoch priskarteller. Det vore ett instrument för att komma åt de privata monopolen och deras härjningar. Men jag förstår att folkpartiet inte alls ställer upp för det; här vill man ha den liberala friheten. Socialdemokraterna har några motioner —- inte partimotioner utan enskilda —- i den här andan. Motionärerna ansluter sig i stort sett till vad vi har sagt i vpk-motionen. Det är intressant att det faktiskt finns tankar i samma riktning inom socialdemokratin, även om motionerna naturligtvis inte tillstyrks av utskottsmajoriteten. Makten över produktionsmedlen och dess användning är av central betydelse för att kunna skapa ett samhälleligt industriprogram av det slag som vi föreslår i vår motion. Storfinansens maktpositioner i banker, investmentbolag och stiftelser måste berövas dem genom att dessa överförs i samhällets ägo. Leva eller låta dö för hela bygder eller industrigrenar kan inte rimligtvis också i fortsättningen få avgöras av en handfull personer, som i de här ärendena har en makt som vida överstiger regeringens och riksdagens. I den regionalpolitiska debatten häromdagen anförde jag exemplet Fagersta: Det kommer hem en finansman från USA — han bor inte ens i Fagersta — och sträcker upp en hand och har tre miljoner röster. Han dominerar därmed hela Fagersta kommun och dess framtid. Man måste göra någonting åt det här. Någon gång måste också socialdemokratin ta bladet från munnen. Tyvärr finns det inte i några socialdemokratiska motioner eller i betänkandet från majoriteten ens en antydan om att man skulle ha något intresse av att ingripa mot de här maktpositionerna, trots att det har varit arbetarrörelsens huvudfråga under de hundra år som man organiserat sig inom arbetarrörelsen! Det var därför att maktförhållandena var orimliga som man en gång i tiden började organisera sig! Men det finns inte ett ord om detta, vare sig i motioner eller i betänkande. Det är sorgligt. En långsiktig industrialisering av landet måste ske. Vi har föreslagit att 100 000 nya industrijobb skall skapas inom en tioårsperiod. För det behövs ett program som bör vara en kombination av ekonomisk, industriell, naturvetenskaplig och socialvetenskaplig kunskap. Man bör arbeta efter i vid mening samhällsekonomiska bedömningar.

Det sista kanske borde få sin förklaring. Mot bakgrund av de stora hål som finns i industrikakan och som jag tidigare talat om och de dåliga möjligheter vi har till självförsörjning under avspärrning skulle man kunna bygga upp mera fristående industriella strukturer, utlokaliserade på olika platser i landet. Begreppet autonoma strukturer kommer från Frankrike. Exempel på det finns också från arbetarkooperativen i norra Spanien. Hur är det då med de 100 000 nya jobb vi talar om? Kan det verkligen bli någonting av det — är det inte en propagandafras? Thorbjörn Fälldin lovade ju 400 000 nya jobb, och det blev ju inte ett enda utöver-dem som tillkom i kanslihuset — det vet ju alla. Hur skall vpk kunna skapa 100 000 nya jobb? Är det inte ett uttryck för samma löftespolitik, dömd att misslyckas? Nej, det är det inte. Vår politik baseras inte på grundlösa förhoppningar om en allmänt expanderande ekonomi eller på tomma fraser om att den kapitalistiska marknadsekonomin är så förträfflig att om man bara väntar kommer det till stånd en utveckling. Borgarnas argument har ju under lång tid varit att bara man skapar lättnader, skall det ordna sig inom kapitalismen. Socialdemokraterna litar på konkurrensdevalveringen, vill sänka lönekostnaderna i internationell relation och hoppas att vinster uppstår i företagen, och den vägen skall kapitalismen börja fungera igen. Man tror att man genom stora vinster och sänkta lönekostnader skall kunna få kapitalet att verka som förr, trots att man kanske innerst inne vet att det är andra tider; den internationella utvecklingen har gått så långt att vi aldrig mera får uppleva 1950-talet. Den svenska modellen kan inte upprepas — det fordras nya tag. Som vi också säger i en motion till årets riksdag måste man styra samhällsutvecklingen på ett annat sätt. Vi kräver naturligtvis nationalisering av banker och storföretag samt skapande av samhällsfonder. De fackliga organisationerna och de anställda måste få mer att säga till om. De kan verkligen utveckla sina arbetsplatser. Dessa krav avfärdas i utskottsbetänkandet på en och en halv rad, där man säger att man, eftersom vpk är alltför kritiskt till blandekonomin, inte kan tillstyrka motionen. Vad är det för blandekonomi vi har? Vad är det för blandning? Jo, en blandning mellan statligt och enskilt ägande. Men det är ingen blandekonomi. Vi har en kapitalistisk ekonomi. Kan någon här förklara var socialismen i denna ekonomi finns? Jag tycker att det är en begreppsförvirring, som är ganska falsk och farlig. Vi har inte en blandekonomi utan en kapitalistisk ekonomi med ett blandat ägande. Så skall det låta. Det vore bra om socialdemokraterna själva gjorde upp med dessa illusioner. Då kunde de kanske komma litet närmare verkligheten, när de skall fatta beslut. Mot denna bakgrund har Jörn Svensson reserverat sig angående Riktlinjer för näringspolitiken. Privatkapitalet har hittills fått styra och ställa efter eget huvud. De regionalpolitiska inslagen har varit otillräckliga. Det mesta som händer sker kortsiktigt och i förhoppning om en internationell konjunkturuppgång, som, även om den skulle komma, blir mycket svag och kortsiktig och inte alls kan lösa de långsiktiga problemen. Med hänvisning till detta anförande, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga vpk-motioner som behandlas i detta betänkande.
Herr talman! Hans Petersson i Hallstahammar frågar efter det liberala alternativet. Låt mig bara kort säga att det väsentliga är att vi får en situation med en mängd olika företag med skilda ägarformer och av olika storlek. De anställda ute i det enskilda företaget skall ha möjlighet att påverka besluten. Konsumenterna skall genom sin efterfrågan få en chans att bestämma vad " som skall produceras. Det skall inte ske genom centrala beslut. Vi tror att detta är det bästa sättet att ta vara på de gemensamma resurserna. Självklart måste detta sedan kompletteras med t.ex. en konkurrenslagstiftning, vilket folkpartiet har tagit initiativ till, och med en aktiv konsumentpolitik inte minst.
Herr talman! Ja, Christer Eirefelt, det är vackra ord det där, men ni ställer inte upp på den skärpning av konkurrenslagstiftningen som vi föreslår och som just är till för att man skall kunna få vidgade möjligheter att förhindra monopolisering, kartellbildningar, marknadsdelning samt en prissättning som är dold men ändå gemensam. Så säger ni att ni är intresserade av att de anställda ute i företagen skall få mera att säga till om. Men hur i all världen skall folkpartiet nå dit? Ni orerar över varje typ av fondförslag. Ändå har vänsterpartiet kommunisterna framlagt ett fondförslag som gäller också lokala fackliga investeringsfonder, varigenom man skapar ett verkligt inflytande för de anställda i företagen. De får möjlighet att påverka utveckling och investeringar. Det är ett sådant inflytande som ni talar om men aldrig förverkligar. Hur skall ni med er trohet till den liberala marknadsekonomin och aktieägarnas gudomlighet kunna få till stånd en sådan utveckling som ni talar om? Inse att det är luftslott som ni bygger så länge ni inte vill föreslå en enda konkret åtgärd för att komma någonstans.
Herr talman! Skillnaden mellan vårt och vpk:s sätt att se på detta är att vi anser att det är de anställda ute i de enskilda företagen som själva skall få möjlighet att påverka besluten. Påverkan skall inte ske i fackföreningshögkvarteren eller i andra centrala organ. Konkurrenslagstiftningen är tillräcklig sådan den ser ut i dag efter den justering som har gjorts.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att vad Christer Eirefelt ville nå, nämligen att de anställda själva skall kunna påverka besluten, har vi i vpk föreslagit att man skall skapa instrumenten för. Själv har han inga instrument. Men gjorda undersökningar visar att den avgörande makten på bolagsstämman utövas av ett par tre personer, som genom sin närvaro eller rent av genom ombud kan utöva fullständig makt över framtid och utveckling för stora industrikoncerner och för hela kommuner. Jag tog ett exempel från Fagersta. Vad vill ni göra åt Fagerstakoncernen, där en enda man med tre miljoner röster kan dominera hela utvecklingen, ändra bolagsstämman och sätta kommunen på plats? Vad har ni för alternativ till ett fondförslag, där de anställda får vara med och planera och besluta?